Herr talman! Herr Wijkman kopplade ihop två saker: Frågan om hur stor poliskår vi skall ha och vilken utrustning den skall ha samt brottskurvan. Hur vet herr Wijkman att det beror på hur många poliser vi har om brottsligheten förändras? Det vet vi i själva verket väldigt litet om. Det är klart att om vi har fler poliser blir fler brott uppklarade, och det är också tänkbart och troligt att om vi har fler poliser i vissa tunnelbanestationer drar sig skumma element därifrån. Men om man tror att deras brottsbenägenhet upphör därför att vi har fler poliser är man ute på mycket osäker mark. Det är nog egentligen ingen motsättning i princip oss emellan. Jag har inte sagt antingen—eller, polis eller kriminalvård. Det är självklart att det är fråga om både en stark polis och en effektiv kriminalvård.

När fru Nettelbrandt och herr Wijkman ändå återkommer och säger att det viktigaste på kort sikt är att vi ökar antalet poliser åberopar de rikspolisstyrelsens petita som ett argument. Och det förstår jag att de gör — det är mycket starka skrivningar som förekommer där. Jag vill beträffande det säga att det är väl klart att varje verkschef vill ha så stor personal som möjligt. Det är inte bara rikspolischefen som framför önskemål om ökad personal långt utöver vad som är ekonomiskt möjligt — det gäller de flesta. Och det är väl inget ont i det, de vill försöka att så mycket som möjligt se om sitt hus och sedan får andra avgöra vad som med hänsyn till våra ekonomiska resurser är möjligt att genomföra. Sedan återkommer fru Nettelbrandt också till frågan om pensionärerna och medger att det i någon mån förekommit överdrifter. Ja, fru Nettelbrandt, enligt min uppfattning skulle vi alla kunna göra mycket om vi hjälptes åt att tala om hurudan verkligheten är. Den är inte sådan som den ofta ter sig i tidningarna. Vi såg häromdagen i en stor eftermiddagstidning i Stockholm några braskande rubriker om att poliserna i Stockholm flyr våldet. Där fanns uppgiften att under detta år skulle i Stockholm icke mindre än 174 poliser ha måst söka sjukhusvård på grund av våld som de hade utsatts för i tjänsten. Det var en fruktansvärt alarmerande siffra, allra helst som det finns en del tidigare statistik att jämföra med. Vi tog genast reda på hos polisen hur det förhöll sig med dessa siffror. Ja, verkligheten var att 174 poliser hade råkat ut för någon form av våldshandling, från enklare sparkar och slag till litet svårare våld. Men det var bara 14 av de 174 som hade behövt ta sig sjukledigt, och dessa 14 svarade för totalt 93 sjukdagar.

Jag tar upp det här därför att det är ett bra exempel på hur man skrämmer upp allmänheten, när man på detta sätt lämnar fullkomligt felaktiga uppgifter. Polisen försäkrade att den hade lämnat denna tidning korrekta uppgifter — men lika väl skriver man så som jag här omnämnde. Jag tycker i själva verket, efter de inlägg som fru Nettelbrandt och herr Wijkman har gjort, att det ändå bör finnas en god grund för att vi skulle kunna vidga förståelsen för att det i dagens läge måste göras en prioritering av begränsade resurser. Vi kan ju aldrig tänka oss att avsätta så mycket av samhällets utgifter att de skulle kunna täcka alla önskemål både på polisens sida och på kriminalvårdens. Jag har kommit till den uppfattningen att vi skall göra ett både—och men att vi har mycket att vinna om vi satsar mera på kriminalvården. Jag tänker då inte i första hand på det ord som herr Wijkman använde men som jag själv tycker mycket illa om: att ”humanisera” kriminalvården. Det låter vackert, men det är i sista hand för vår egen skull, med andra ord för allmänhetens skull, som vi vill göra dessa insatser. Kan vi med den förståelse, som man åtminstone till dels har visat i den här debatten, få hjälp med att förändra människornas attityder på detta område, tror jag att mycket skulle vara vunnet.

Herr talman! Det är klart att alla verkschefer slåss om pengarna och vill ha så mycket som möjligt; i det fallet är det väl ingen skillnad mellan rikspolisstyrelsens chef och andra. Men det finns nog en skillnad: det är inte alla verkschefer som kan peka på att man på kort sikt kan få en verkligt god utdelning även i ekonomiskt hänseende, men det tror jag på här. Jag skall inte, herr talman, fortsätta den redan rätt långa debatten. Jag utgår från att vi ganska snart kommer att få en fortsatt debatt i riksdagen, inte minst sedan justitieministern mera än i den antydning som gavs nu har avslöjat inställningen till de här frågorna. Jag vill, herr talman, sluta med att läsa en mening, fortfarande från rikspolisstyrelsens skrivelse. Jag tycker att den kan vara dels en god avslutning, dels en god ytterligare rekommendation i det arbete som justitieministern håller på med. ”Man kan därför påräkna en fortsatt stigande brottskurva, om inte polisen tilldelas väsentligt ökade resurser som gör det möjligt att hejda brottsutvecklingen.”
Herr talman! Inte heller jag skall ytterligare förlänga den här debatten mer än någon minut. Som slutfacit kan man väl säga att herr justitieministern inte ger särskilt mycket i varje inlägg. Interpellationssvaret gav inte mycket mer än att vi hade fått en kriminalvårdsberedning.

Därmed är väl ganska mycket vunnet. Om det sedan kommer att resultera i en enig riksdag när vi i vår skall behandla de här olika anslagen är en helt annan sak. Genom att vi får fler poliser upphör givetvis inte brottsbenägenheten hos dem som då tillfälligt avhålls från att begå brott. Men den typen av resonemang, herr Geijer, är ju litet farlig. Har man konstaterat det, skulle man i stort sett kunna ta bort alla poliser och fortfarande med kriminalpolitiska medel försöka få bort alla tankar på brottslighet hos våra medborgare. Det tror jag är en utopi. Men låt oss konstatera att vi är överens om att det behövs insatser på båda områdena, att utvecklingen är oroande. Därmed tycker jag i alla fall att debatten har givit något mycket positivt.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig om inte större hänsyn bör tas till barnets egen vilja vid verkställighet av dom eller beslut rörande vårdnad och om det mått av våld som kan komma till användning i sådant fall får överstiga gränsen för vad som allmänt sett markerar skillnaden mellan tillåtna och straffbelagda metoder vid barnuppfostran. Enligt lagstiftningen om verkställighet av dom eller beslut rörande vårdnad om barn skall frågan om verkställigheten av vad rätten bestämt om vårdnad avgöras av länsrätten. Innan länsrätten förordnar om verkställighet kan särskilda åtgärder vidtas för att den som har hand om barnet skall frivilligt fullgöra vad som åligger honom. Länsrätten kan förelägga vite eller, om det är nödvändigt, besluta att barnet skall hämtas genom polismyndighetens försorg. Har barnet fyllt 15 år får verkställighet inte ske mot barnets vilja om inte länsrätten finner det nödvändigt med hänsyn till barnets bästa. Detsamma gäller om barnet ännu inte fyllt 15 år men nått sådan mognad att dess vilja bör beaktas på motsvarande sätt. I vissa fall kan länsrätten vägra verkställighet. Så är fallet om det är uppenbart att förhållandena ändrats väsentligt sedan domstolen avgjorde vårdnadsfrågan och det av hänsyn till barnets bästa är påkallat att ta upp frågan om ändring beträffande vårdnaden eller umgängesrätt. Om länsrätten har förordnat om hämtning skall åtgärden genomföras på ett så skonsamt sätt som möjligt för barnet. Sålunda skall ledamot av barnavårdsnämnden eller tjänsteman inom barnavården och, om möjligt, läkare vara närvarande. Om barnet på grund av sjukdom inte bör flyttas eller om annat hinder möter, skall hämtningen uppskjutas. Frågan vilken hänsyn som bör tas till barnets egen vilja diskuterades ingående vid lagstiftningens tillkomst. Det framhölls därvid att den i lagen angivna åldersgränsen, 15 år, är att anse som en riktlinje för bedömningen och inte som någon absolut gräns. Första lagutskottet underströk sålunda i sitt utlåtande att det inte sällan torde finnas anledning att beakta en väl utvecklad tolvårings vilja, om barnet bestämt motsätter sig att flytta och det inte är till skada för barnet att stanna där det är. Som framgår av det anförda är det lagens utgångspunkt att överflyttning av barn om möjligt skall ske på frivillighetens väg. Om försök till överflyttning på frivillighetens väg misslyckas, finns som framgått särskilda garantier för att förrättningen kan genomföras så skonsamt som möjligt för barnet. Uppenbarligen måste dock tvångsmedel stå till förfogande även om det är angeläget att såvitt möjligt undvika att ingripa med fysiskt tvång. Givetvis får inte användas mer våld än som är försvarligt med hänsyn till omständigheterna.
Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret, som ju är en korrekt redovisning av rättsläget men kanske inte direkt något svar på de frågor jag ställt. Över huvud taget är väl statsråden väldigt obenägna att ge uttryck åt personliga meningar — de gömmer sig gärna bakom lagtext och författningsbestämmelser — och det är kanske rätt naturligt och inte mycket att bråka om. Men vad jag ville komma åt med interpellationen var ju om justitieministern finner att allt är i bästa ordning som det nu är och inte kan bli bättre, och indirekt får jag väl tolka svaret så, att det är justitieministerns uppfattning. Låt mig sedan också utan omsvep betyga att det här är väldigt besvärliga frågor att lagstifta i, och ännu värre är det givetvis att verkställa besluten. Svårigheten börjar väl med domstolens avgörande av vårdnadsfrågan, och i det sammanhanget vill jag gärna understryka att domstolarna givetvis gör sitt bästa och sitt yttersta för att få fram ett riktigt beslut. Jag tror inte att det skall behöva råda något tvivel på den punkten, men det finns — som vi vet — ett visst organiserat missnöje på det här området. Om det emellertid i de flesta fall är så att modern får vårdnaden om barnet, så är det väl bara en spegelbild av samhällsstrukturen så som den fortfarande är beskaffad, alltså att det vanligen är modern som är bunden vid hemmet och därför av rent praktiska skäl får vårdnaden. Vi är ju på väg mot en utjämning på det området, och det kommer väl i framtiden också att bli en jämnare fördelning av vårdnadsrätten, så mycket mer som förhoppningsvis och dess bättre en kommande lagstiftning kommer att fästa den avgörande vikten vid barnets bästa, oavsett vilken av föräldrarna som kan anses vara mest vållande till att äktenskapet kapsejsat. Jag har, herr talman, uppehållit mig vid de här kanske litet perifera tingen därför att jag vet att man har spekulerat i att det i denna interpellationsdebatt skulle bli en plädering för en av parterna i vårdnadsfrågorna från min sida. Något sådant tänker jag förvisso inte ge mig in på, och jag tycker faktiskt att generella ståndpunktstaganden här ofta blir rätt bedrägliga. Det som allmängiltigt kan sägas i alla sådana här fall är väl att det blir barnet som oförskyllt får lida för föräldrarnas fiendskap och prestigebegär, och det skulle kanske rent av finnas utrymme för en barnens rättsförening i detta sammanhang. Men över till de konkreta frågorna! Jag frågar först om man inte borde ta större hänsyn till barnets egen vilja vid val av hemvist. Lagstiftarna har ju, som justitieministern riktigt påpekade i svaret, ingalunda varit kallsinniga när det gäller barnets uttryckta vilja, och efter fyllda 15 år får barnet alltså i princip självt bestämma, bara det inte strider mot barnets eget bästa. En sådan reservation är naturligtvis nödvändig. Men kunde man inte tillämpa samma regler generellt i alla de fall där man kan utläsa en bestämd vilja hos barnet? Kan man inte koppla in en barnpsykologisk expertis som väl skulle vara kapabel att efter en grundlig prövning verkligen fastställa vad barnet innerst inne vill. Varje reducering av antalet fall med sådan här upprörande hämtning av barn som sätter sig till motvärn vore ju en framgång. Då är alltså utgångspunkten för mig att vi skulle kunna vara eniga om att barnets bestämda vilja bör respekteras och att en av föräldrarna får finna sig i att hänsynen till barnets bästa blir helt och hållet avgörande och ges företräde framför alla andra hänsyn. Jag undrar om vi kan vara överens om det, herr statsråd. Min andra fråga gäller det mått av våld som polismyndigheten får lov att använda vid hämtning av barn. Genom att följa min rekommendation nyss skulle man kanske kunna få ned antalet sådana fall, men de kommer naturligtvis aldrig att kunna helt elimineras. Numera är vi ju i det här landet glädjande nog överens om att allt våld, alla våldsmetoder i form av aga eller vad det än kallas, skall mönstras ut vid fostran av barn. Min fråga är då, om polismyndigheten vid hämtning av barn får överskrida de normer som annars generellt gäller. Justitieministern säger i svaret, och det är kanske litet kryptiskt: ”Givetvis får inte användas mer våld än som är försvarligt med hänsyn till omständigheterna.” Men kan då omständigheterna vara sådana att våld, som normalt skulle ha varit straffbart, kan brukas mot tredskande barn? Enligt min mening är det viktigt att få ett auktoritativt uttalande på den punkten, till ledning för dem som har det föga avundsvärda uppdraget att verkställa dessa förrättningar och kanske också för att stilla den undran som i dessa intensivt debatterade fall behärskar svenska folket. Var går alltså gränsen för det våld som polismyndigheten får använda vid hämtning av barn?

Fru talman! Det har säkert inte varit lätt att skriva lagtexten på detta område. Det ligger också i sakens natur — på grund av de omständigheter som herr Sjöholm här angivit — att vi kan finna riktiga formuleringar i lagtexten, men när det gäller en så ömtålig fråga som hämtning av ett barn blir det hela ytterst beroende på de människor som skall verkställa beslutet. Herr Sjöholms senare fråga gällde huruvida man inte skulle kunna fästa större vikt vid barnets egen vilja än vad som har givits uttryck åt i lagtexten och i förarbetena till lagen. Herr Sjöholm ville att man skulle försöka utreda barnets egen vilja och att den sedan skulle vara gällande. Men sedan tillfogade herr Sjöholm själv, om jag inte hörde fel, att man också måste beakta barnets bästa. Redan där har vi alltså en reservation och en mycket svår avvägning, som måste göras av vederbörande myndighet. Jag har ingen praktisk erfarenhet av hur det går till i sådana här fall. Man läser i tidningarna och försöker bilda sig en uppfattning, och jag kan förstå att det är nästan omöjligt att komma längre än vad som sagts i lagtexten och i förarbetena till lagen. Och jag tycker, att när det gäller herr Sjöholms synpunkt att vi i största möjliga utsträckning skall ta hänsyn till barnets egen uppfattning kan vi inte få några striktare regler än de som redan finns. Sedan klagade herr Sjöholm över att statsråd så ogärna ger uttryck för sin personliga mening. Men, herr Sjöholm, det är knappast så att vad ett statsråd säger här i riksdagen kan anses vara en rättskälla vid tolkningen av en bestämmelse i en redan antagen lag; möjligen kan det vara det när man diskuterar en lag som skall antas. Herr Sjöholms andra fråga gällde de — som man får hoppas mycket sällsynta — situationer då våld behöver tillgripas. Det är självklart att de allmänna reglerna i samhället om när det är förbjudet att använda våld också är tillämpliga i sådana fall som vi här diskuterar. Jag kan inte komma till någon närmare precisering, herr Sjöholm.
Fru talman! Bara ett par ord. Jag vill ingalunda påstå att denna lagstiftning är dålig. Tvärtom. Jag tror, som jag sade, att lagstiftarna här verkligen har gjort sitt bästa av en svår uppgift. Lagen är faktiskt ganska ömsint när det gäller att ta hänsyn till barnet självt, som annars lätt blir lidande i upprörande stor utsträckning. Men ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Det var också det jag menade med vad jag sade om statsrådens personliga uppfattning. Ibland skulle man vilja höra ett statsråd ge uttryck för en egen mening och sin vilja att med sikte på den få en ändring till stånd i framtiden; alltså ett litet djärvare grepp. Den frågan lämnar jag emellertid därhän. Som jag också sade vill jag att större hänsyn tages till barnets egen vilja, men naturligtvis alltjämt med den reservationen att det kan finnas fall där detta skulle vara stridande mot barnets eget bästa. Det är alldeles klart, och det gäller även barn på 12—15 år. Men kunde man inte tänka sig att länsrätten i alla tvistiga fall kopplade in barnpsykologisk expertis? På det området har man nått ganska långt, och kanske skulle en barnpsykolog kunna få fram vad barnet innerst inne vill. Det kan vara väldigt svårt att utröna, därför att det förekommer oftast påverkan från någon av parterna. Tyvärr vet vi att man slåss om barnen, så att hårtestarna ryker — det är faktiskt väldigt upprörande — och det kan som sagt vara en påverkan från en av parterna. Men jag tror att tillgång till barnpsykologisk expertis skulle kunna vara värdefull i alla sådana fall. Om man därigenom skulle kunna ganska objektivt fastslå att vad barnet innerst inne vill är att stanna på det ena eller på det andra stället, borde man ta stor, ja övervägande hänsyn till det. Jag förstår också att polismyndigheten — som väl är har de här otäcka förrättningarna överflyttats från kronofogdemyndigheten till polismyndigheten — är mer eller mindre tvingad att genomföra förflyttningarna, det var därför jag ville ha in frågan, om man då kan tillgripa våld som är större än som annars får användas mot barn. Polismyndigheten får ju tillgripa våld mot vuxna människor, men det är bara i de fall då dessa har gjort sig skyldiga till brott eller till en ordningsförseelse eller något annat och måste tas om hand. Men här gäller det barn som inget ont har gjort. Däri ligger skillnaden. Då borde man iaktta den begränsning i fråga om våld som gäller generellt vid fostran av barn.
Fru talman! Jag tycker nog att det ligger en hel del i det sista herr Sjöholm sade, nämligen att man skulle kunna inhämta yttrande från barnpsykolog i sådana här situationer. Jag vågar inte göra något uttalande om vilka möjligheter länsrätten har därvidlag men det förefaller som sagt önskvärt. Beträffande det våld som får användas är det ju så, att vi har i alla fall den återhållande faktorn att vederbörande får tänka på att om man överskrider gränsen för vad som är tillåtet begår man tjänstefel. Det finns alltså vissa faktorer som bör vara återhållande i sådana här situationer. Övertramp kan vi ju aldrig komma ifrån, men vi får räkna med att allmänna opinionen har sina ögon i stor utsträckning på sådana här situationer att man kan förutsätta att största möjliga hänsyn tas i varje enskilt fall.

Fru talman! Herr Johansson i Holmgården har frågat mig om resurser kommer att ställas till förfogande för att det i Länsprogram 1970 för Norrbottens län redovisade skogsprogrammet snarast skall kunna genomföras. Arbete pågår i inrikesdepartementet med att på grundval av länsprogrammen utforma ett regionalpolitiskt handlingsprogram för hela landet. Det är ett ytterst omfattande material. Handlingsprogrammet syftar till att ange inte bara vilka typer av åtgärder som behöver vidtas i olika regioner utan också var satsningen skall ske. Förslagen är avsedda att föreläggas riksdagen under nästa budgetår. Den fråga som interpellanten ställer har nära samband med de spörsmål som jordbruksutskottet behandlade i sitt utlåtande i våras i anledning av en motion om virkesbristen i de fyra nordligaste länen. Utskottet ansåg att slutlig ställning till det omfattande problemkomplexet bör tas först i samband med de överväganden som kommer att ske på grundval av skogspolitiska utredningens kommande förslag. Det är av dessa skäl inte möjligt att för dagen ta ställning till det åsyftade skogsprogrammet enligt Länsprogram 1970. Det bör emellertid noteras att betydande insatser görs för skogsbruket i Norrbottens län. En stor del av beredskapsarbetena i länet utförs i skogen. Inemot en fjärdedel eller 23 miljoner kronor av de totala statsbidragen till beredskapsarbeten inom skogsbruket inklusive byggande av skogsbilvägar under budgetåret 1970/71 har utgått till arbeten i Norrbottens län. Fortsatta insatser kommer att göras på detta sätt. Skogsprogrammet för länet är givetvis av väsentlig betydelse för planeringen av dessa insatser.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för det svar som han givit. Jag hade självklart hoppats att svaret skulle vara något mera konkret och lämna ett mera bestämt besked om vad som skulle kunna hända. När jag ställde frågan gjorde jag det mot den bakgrund som arbetsmarknadsläget i Norrbotten utgör. Vi har sedan lång tid tillbaka haft arbetslöshet där, och den har minsann inte blivit mindre. Den 15 november hade vi 5 150 arbetslösa i Norrbotten, vilket är 795 flera än vid motsvarande tidpunkt i fjol. Då är att märka att vi i år i Norrbotten har en byggnadsverksamhet som är betydligt större än vad den var för ett år sedan. Förutom de 5 150 arbetslösa hade vi 3 600 i beredskapsarbete. Detta är 900 flera än i fjol. Det kan också nämnas att 3 300 för närvarande går under omskolning. Alla dessa personer, de arbetslösa, de som går på beredskapsarbeten och de som befinner sig under omskolning, siktar mot en fast och säkrare arbetsuppgift i framtiden. Det är inte bara det nuvarande läget på arbetsmarknaden det gäller. Det finns en annan sak som jag inte kan undgå att ta upp här. Det är avståndet mellan det faktiska läge som vi har i dag och den målsättning, som angavs i 1967 års länsprogram, BD 80. I detta utgick man ifrån att om inte länets befolkning skulle minska, behövdes 16 800 nya arbetstillfällen fram till den tidpunkten. Hittills har vi bara fått 1 600. Vi har inte lyckats åstadkomma mera med hjälp av de åtgärder som på olika sätt har vidtagits. Jag kan peka på att de övriga Norrlandslänen har lyckats betydligt bättre. Vissa av dem har redan överskridit den målsättning, som uppställdes 1967, och de andra ligger rätt nära. Det är självklart att jag inte missunnar de andra länen att det gått väl för dem, men det måste vara förståeligt att vi i Norrbotten ser med utomordentligt stor oro på den situation som vi har för närvarande. Jag vill på inga som helst villkor säga att statsmakterna inte försökt göra insatser. Betydande satsningar sker för närvarande. Jag vill bara peka på dem som just nu pågår vid Norrbottens järnverk. Jag hoppas att dessa skall leda till att vi där får en industri av den typ som vi trodde på redan när järnverket byggdes. Också andra åtgärder har företagits, men trots detta är situationen i dag allt annat än hållbar. Det måste vara riktigt att länsstyrelsen i dag kräver en radikal omprövning av den grundsyn som man haft när det gällt åtgärder för att skapa sysselsättning i ett län som vårt. Det måste till koncentrerade insatser av betydenhet om vi inte skall hamna i ett läge där man helt enkelt kan tala om en landsdelskatastrof. Det verkar kanske uppskärrande med ett resonemang som detta, men vi har år efter år fått erfara hurusom den arbetskraft som man ändå skall satsa på i framtiden, den ungdom som vi har försökt ge en så god utbildning som möjligt i vårt län, har varit tvingad att flytta från länet. Om en sådan utveckling skall fortsätta måste denna landsända hamna i ett läge som mer eller mindre kan betecknas som en katastrof. Jag kan hålla med om att det självklart inte bara är statsmakterna som skall medverka och göra insatser för att åstadkomma ett annat förhållande, utan vi måste också själva medverka därtill. Men med den struktur som Norrbottens län har, med det ägandeförhållande i fråga om naturrikedomarna som där finns, kan jag inte underlåta att säga att statens ansvar i det här fallet är ganska stort. Jag kan inte heller låta bli att säga, att i de politiska debatter där dessa frågor inte har kunnat undvikas har man gång efter annan sagt till oss att det finns pengar nästan i oanad utsträckning men att ni själva måste komma med alternativ, med uppslag och förslag till åtgärder. I det Länsprogram som vi nu har redovisat och överlämnat till regeringen har vi, som vi själva tycker, åtskilliga seriösa uppslag till åtgärder som skulle kunna bidra till en annan ordning, en annan utveckling. Skogsprogrammet, dvs. den del av Länsprogrammet som jag har tagit upp i den här interpellationen, menar vi nog är realistiskt underbyggt. Skogsprogrammet medför möjligheter till en väsentlig ökning av skogsuttaget från för närvarande ca 6 miljoner skogskubikmeter till 10 miljoner kubikmeter per år. Detta medför också, som det har sagts, en sysselsättningsökning med ca 2 000 personer, och då har man räknat med ganska bred marginal.

Men det är att märka, att om inte det här programmet genomförs så snart som möjligt hamnar vi i en situation där människorna har flyttat från bygden, där bygden står öde. Kvar står då endast de serviceinrättningar i form av skolor och annat som vi faktiskt i Norrbottens län har försökt göra vårt bästa för att tillgodose olika bygder med. Om bara dessa inrättningar står kvar när människorna har flyttat blir det inte lättare att genomföra ett program som detta. Det är av den anledningen jag hoppas — och jag vet att det också är länsstyrelsens uppfattning — att det här skogsprogrammet genomförs så snart som möjligt. Visst kostar det en del pengar, men vi tror att det, om man räknar ordentligt på vad en sådan här satsning innebär och kan ge, samhällsekonomiskt måste vara en utomordentligt riktig åtgärd. Jag kan bara hänvisa till att liknande skogsbruksprogram har genomförts såväl i Norge som i Finland. Man räknar i Finland med en ökning av uttaget från skogsproduktionen med 100 procent och i Norge med 125 procent genom att genomföra åtgärder som liknar dem vi har föreslagit i vårt program. Och vi har i det här programmet räknat med en ökning av uttaget med ca 65 procent. Jag tror att bara de siffrorna visar rätt väl att det är ett realistiskt program som vi har försökt åstadkomma. Statsrådet menar i sitt svar att man måste avvakta den skogspolitiska utredningen, och han hänvisar också till de beredskapsarbeten som varit i gång i skogen under många år. Jag vill på inget som helst vis underskatta de beredskapsarbetena, men vi kan inte ens i ett län som vårt tänka oss en sådan planering att man skall utgå från att beredskapsarbeten ska vara någonting bestående och självklart. Vi måste sikta på mer långtgående näringspolitiska åtgärder som ger människorna — även de unga — en större trygghet. Det må vara hänt att vi skall vänta på den skogspolitiska utredningen. Vi har väntat på den länge, och det är möjligt att den lägger fram sitt resultat, men om vi sedan också skall vänta på hur det remissbehandlas och allt som därmed följer hinner alltför mycket hända för att ett sådant program som vi har föreslagit skall kunna ge det utbyte som vi hade hoppats. Jag är medveten om att det är ett stort arbete att åtgärda allt som följer med de länsprogram som regeringen fått, men man bör väl ändå i rimlighetens namn prioritera ärendena och åtgärderna, och också områdena. Och om en sådan prioritering sker kan det inte vara annat än riktigt att man antar ett sådant här program redan nu och etappvis bygger ut vad länsprogrammet för vårt län också har avsett att ge på andra håll.
Fru talman! Det är självfallet värdefullt att man har de undersökningar och utredningar som redovisats i programmet som grund för sitt handlande. Det betyder naturligtvis också att de åtgärder som nu vidtas av arbetsmarknadsstyrelsen via skogsvårdsstyrelserna eller domänverket kan planeras med hänsyn till detta program, så att insatserna sätts in på rätta sektorer. Det är samma system som används när det gäller vägplanen, som är ett gott underlag för de insatser som görs i beredskapssyfte. Jag vill säga att stora insatser till skogsbrukets fromma har gjorts i Norrbotten under de gångna åren. Jag vet att det ur sträng ekonomisk synpunkt kan ha varit svårt att motivera en hel del av den satsning som har gjorts inom domänverket i fråga om skogsvårdande åtgärder — reproduktionsåtgärder av olika slag. På samma sätt har det varit nästan nödvändigt att staten satt in stimulans och stöd till den enskilda sektorn för att ge den möjligheter att, under de betingelser som föreligger för skogsbruket, vidta förbättringsåtgärder av olika slag. Jag vill inte säga att detta på något sätt har varit omotiverat; det har det ingalunda varit. Tvärtom tror jag att denna bedömning har varit riktig. Och så får vi då möjligheter att se på skogsprogrammet i framtiden. Jag är övertygad om att det kommer att, som också herr Johansson i Holmgården sade, krävas åtskilliga insatser. Men dessa frågor måste prövas i samband med de övriga propåer, som föreligger i anslutning till den riksplan som skall upprättas. Jag noterar tills vidare att det kan vara ett gott underlag för vårt handlande. Herr Johansson sade att det ofta har deklarerats att medel finns och att det bara gäller att anvisa arbetsuppgifter. De uttalandena kan i allmänhet ha gällt lokaliseringspolitiska stödåtgärder, där det finns bidrag och lån. Vi har där gång efter annan efterlyst uppslag, som vi kunde ta upp till prövning. Men detta är någonting annat. Där gäller det i allmänhet att skapa nya och bestående arbeten. Insatser av det här slaget har naturligtvis också ett långsiktigt värde men kan ändå inte helt jämföras med de åtgärder som ligger inom lokaliseringspolitikens ram. Jag är väl medveten om att arbetslöshetssituationen i Norrbotten påkallar uppmärksamhet. Mycket talar för att vi inom skogsindustrierna och skogsbruket kommer att få ökade problem under den kommande vintern. Det har arbetsmarknadsstyrelsen anmält till regeringen. Det har samtidigt rapporterats att man håller på att förbereda och organisera sådana åtgärder som kan bli nödvändiga att vidtaga för att möta en förvärrad situation.

Fru talman! Jag noterar statsrådets senaste uttalande och hans välvilliga inställning till detta program. När vi inom länsstyrelsen i Norrbottens län redan kommande måndag skall detaljdiskutera programmet och hur det skall matchas, hoppas vi på en välvillig inställning från statsrådets sida till de åtgärder som vi kommer att begära. Statsrådet ville göra gällande att det vid de tillfällen, då det hade funnits pengar men inte initiativ och uppslag, hade varit fråga om åtgärder av bestående värde, lokaliseringspolitiska åtgärder. Inom skogsnäringen, som är traditionsrikare och äldre än någon annan näring i ett län som vårt, kan det inte vara särskilt lätt att finna åtgärder som har ett mer bestående värde. Framför allt i den del av länet, som inlandet utgör, kommer vi med all sannolikhet att ha otroliga svårigheter att få fram några av de bestående åtgärder som man i lokaliseringspolitiska sammanhang talar om. Statsrådet vet lika väl som jag att i de bygderna kommer det att vara utomordentligt svårt att få fram några sådana lokaliseringspolitiska insatser. Jag hoppas att statsrådet och jag är ense om att vi måste försöka bevara även en del av den bygden. I det fallet kan ingenting vara bättre än en satsning på skogsbruket. Jag skulle bara avslutningsvis vilja säga, att vi tillräckligt länge har upplevt hur människor har flyttats ifrån länet, och det gäller framför allt, som jag tidigare nämnde, de unga människorna. En sådan utveckling kan inte få fortsätta i längden.

Det blir säkerligen lika dyrt som den produktionskapacitet de flyttade människorna svarar för. I längden kan det inte vara rimligt att handla på det sättet. Därför måste någonting ske, och jar har tolkat statsrådets svar så att han är villig att medverka till åtgärder av den här typen. Det är jag honom tacksam för.
Fru talman! Jag vill gärna ge en förklaring till vad jag menar med mitt yttrande att vi behöver uppslag och att det finns medel. Då syftar jag på utbyggnad av industriell verksamhet. Även om jag erkänner betydelsen av alla skogsvårdsinsatser och även om alla möjligheter naturligtvis skall tas till vara där, finner jag det ytterst angeläget — och det tror jag också är det för Norrbotten mest värdefulla — att vi får en starkare industrialisering. Detta är motiveringen för mitt resonemang i det sammanhanget.
Fru talman! Jag är självklart också intresserad av att vi får en industriell utveckling. Det fattas, som jag tidigare nämnde, otroligt mycket innan vi kommer fram till målsättningen 16 800 nya arbetstillfällen år 1980. Det räcker inte med enbart detta skogsprogram, men det skulle vara en betydelsefull del av det hela.

Fru talman! Herr Elmstedt har frågat mig om jag vill medverka till att enskilda mindre företagare får möjligheter att i nuvarande arbetsmarknadssituation utföra omoch nybyggnader av industrioch servicelokaler på likartade villkor som gäller för uppförande av kommunala industrilokaler, då dessa uppförs i form av beredskapsarbeten. Industribyggnader får enligt gällande regler inte uppföras som beredskapsarbeten utan Kungl. Maj:ts medgivande, såvida det inte är fråga om att som kommunalt beredskapsarbete uppföra lokaler för småindustri och hantverk avsedda att utnyttjas kollektivt och att tillgodose behovet av lokal service. Statliga bidrag till enskilda företag för omoch nybyggnad förekommer för närvarande endast i form av lokaliseringsstöd. Bidrag och lån utgår således för att stimulera näringslivets utveckling i stödområdet och i undantagsfall i orter utanför detta område där särskilda svårigheter uppstår. Jag är inte beredd att medverka till att försvaga denna regionalpolitiska effekt genom en bidragsgivning i den form herr Elmstedt föreslår.

Fru talman! Jag kan inte klaga på klarheten i beskedet. Det är ett kort och kallt konstaterande att statsrådet inte är beredd att pröva de förslag som jag har fört fram i min interpellation. Jag ber att få tacka för svaret, även om det som sagt är negativt. Orsaken till att jag har framställt interpellationen är självfallet det förhållandet att vi har en besvärlig konjunktursvacka, som naturligtvis i mycket hög grad märks inte minst hos de mindre företagen. Den märks även hos de större, men framför allt hos de mindre företagen. De har inte samma möjligheter att klara konjunktursvackor, inte ens av kortvarig natur och än mindre i ett läge som det vi nu upplever. De har exempelvis inga investeringsfonder att ta till. De har i många fall en påtaglig brist på kapital som gör att de har svårigheter att arbeta med tillverkning på lager. De behöver ofta upprusta sina lokaliteter för att kunna driva en effektiv verksamhet. Det är uppenbart att dessa förhållanden gör att permitteringar i hög grad blir det alternativ som möter de anställda i dessa företag. De företag jag talar om är sådana som är hämmade av konjunktursvackan, men som när konjunkturläget blir bättre skulle kunna fortsätta en effektiv verksamhet. Det är alltså fråga om ett tillfälligt stöd som skulle föra med sig färre permitteringar och som skulle göra att företagen står bättre rustade när konjunkturerna svänger. Man kan nog med fog hävda att det skulle vara av samhällsekonomiskt intresse att göra någonting i stil med vad jag har tänkt mig i interpellationen. Arbetsmarknadsstyrelsen ingriper ju i så många andra situationer. Det borde vara möjligt att också i det här fallet hitta ett sätt att gå fram via AMS. Det är ju faktiskt på det sättet i många fall att människor blir permitterade från sin ordinarie sysselsättning och får gå arbetslösa en tid för att därefter hamna i ett beredskapsarbete av något slag, ofta i närheten av sin ordinarie arbetsplats. Det är kanske inte så konstigt om många av dem tycker att det varit mera meningsfullt och riktigt att satsa på det arbete de normalt har, i stället för att, som många gånger sker, plocka fram beredskapsarbete som borde komma lägre ned ur prioriteringssynpunkt. Det vore bättre om man satsade på investeringar på byggnadssidan och på upprustning av lokaler i redan etablerade företag. Jag tror att det skulle vara betydligt mer samhällsgagnande. Man skulle alltså, när konjunkturen svänger, dra nytta av de investeringar som där är gjorda. Är det bara tekniken för genomförandet det hänger på tror jag att det skulle gå att lösa problemet. Statsrådet säger i svaret att han inte är beredd att medverka till att försvaga den regionalpolitiska effekten av statliga bidrag till enskilda företag för omoch nybyggnad i form av lokaliseringsstöd, genom en bidragsgivning i den form som jag har föreslagit i interpellationen. Detta förstår jag inte riktigt. Det är väl ingen som menar att den ekonomiska satsningen på beredskapsarbeten av olika slag äventyrar någon regionalpolitisk balans. Den satsningen görs ju över hela landet just i ett sådant akut läge som det är fråga om nu och som jag hela tiden har tänkt mig att ifrågavarande bidragsgivning skulle gälla. Självfallet skulle sådana här åtgärder inte vidtas under normala förhållanden utan i en konjunktursvacka liknande den som vi upplever nu. Jag kan alltså inte finna att en åtgärd i denna riktning skulle innebära någon sådan försvagning av den regionalpolitiska effekten som statsrådet nämner om i svaret. Saken har också en annan sida som kan vara av intresse. Jag tycker för min del att det är bra att kommunerna får möjlighet att som statskommunala beredskapsarbeten uppföra sådana industrilokaler som det talas om i svaret. Man skall dock inte bortse från det faktum att det i samband med detta kan ligga snubblande nära att effekten enbart blir en omflyttning av företag inom en region. De lokaler som byggs med 50 procents statsbidrag måste ju rimligtvis få en annan hyressättning än lokaler som byggs av en företagare som måste rusta upp sina lokaler med egen 100-procentig finansiering. Detta bidrag måste slå igenom på hyreskostnaderna, och då är man framme vid, som jag uppfattar det, en risk för omlokalisering av de mindre företagen från de smärre tätorterna och in till respektive centralort, och det är väl inte meningen. Jag anser att en större jämställdhet mellan de kollektivt uppförda och de enskilt utbyggda eller upprustade lokalerna till övervägande del skulle verka befrämjande. Jag tror att åtgärder i enlighet med de funderingar som jag här fört fram skulle tillvarata också redan investerat kapital på ett bättre sätt och inte skulle fresta till en ytterligare centraliseringsverksamhet. Jag förmodar att vi är överens om att vi inte vill ha någon sådan. Det för som bekant ofta med sig nya problem, som vi sedan får brottas med.

Fru talman! Jag skall korta ned mitt inlägg. Jag kan instämma i vad herr Elmstedt sagt om de små företagens lokalproblem. Har man som jag en så gott som daglig kontakt med dessa frågor, vet man att landets 90 000 mindre företagare ofta har mycket dåliga lokaler. Jag tycker därför att de tankegångar som herr Elmstedt fört fram i interpellationen är värda att beaktas och att det borde vara möjligt att undersöka om de skulle kunna tillämpas. De mindre företagen har ofta startats under de speciella betingelser som varit rådande på ifrågavarande plats, och deras lokaler är många gånger inte sådana som de borde vara. Orsakerna härtill kan vara flera, men som regel kommer lokalinvesteringar inte i första hand utan man får när man startar ett företag satsa på maskiner och på en uppbyggnad av de lager som behövs. Jag har varit med vid några tillfällen på de orter i mitt eget län där man har byggt industrilokaler för företag inom hantverk och småindustri, och jag vet att det är mycket frestande för dessa företag att flytta från den ort där de ligger och till en större tätort. Vi vill självfallet gärna att dessa företag skall få bättre lokaler, men när de flyttar sin verksamhet från orten uppstår ju följdinvesteringar på den större ort dit de kommer. Samtidigt försvinner arbetstillfällen på den mindre orten. Det går som en röd tråd genom de debatter som vi för i denna kammare om de mindre företagen och om lokaliseringsfrågorna att det är angeläget att försöka behålla företagen på de orter där de ligger. I företagarföreningarnas verksamhet, bl.a. i den förening i vilkens styrelse jag själv är ledamot, brukar vi alltid rekommendera företagarna att när så är möjligt hyra sina lokaler. De skall investera sitt likvida kapital i och utnyttja sina krediter till maskiner och lageruppbyggnad. Jag tror att en möjlighet för de mindre företagen att komma i åtnjutande av någon form av bidrag — och det skulle självklart vara tidsbegränsat — skulle bli en injektion för dessa företag att förbättra sina lokaler. Vi har haft den här diskussionen i min företagarförening. De aktiviteter som har signalerats från regeringens sida och de föreslagna åtgärderna kommer inte de mindre företagen till del. När det gäller lageruppbyggnad skall det vara företag med över 20 anställda, och när det gäller de övriga investeringarna är det företag med avskrivningsmöjligheter som kan dra nytta av förmånerna. Det är nog riktigt att man bör se detta på det sätt som herr Elmstedt har talat om. Om man rustar upp sina lokaler, så har man, när industrioch servicelokaler på likartade villkor som konjunkturen svänger, större förutsättningar att bereda folk arbete på just den orten där företaget är beläget. Det framgår väl rätt så klart, inte minst genom Marknadsföreningens utredning om det sysselsättningsproblem vi har i dag, att det är de mindre och medelstora företagen som har varslat om friställningar och som har friställt folk. När man ser på de låneansökningar som kommer in till företagarföreningarna finner man att ett mycket stort antal av de företag som ansöker om lån skulle behöva rusta upp sina lokaler, men de har inte möjligheter i dag att få fram pengar. Därför vore de åtgärder som anförts i interpellationen väl värda att ta en funderare på. I en sådan här konjunktursvacka borde man dels stimulera byggnadsverksamheten, dels försöka få till stånd en mera offensiv näringspolitik, så att man står väl rustad när konjunkturen svänger. Jag tror att det är en åtgärd som ur samhällets synpunkt skulle vara av stor betydelse.
Fru talman! Jag har i mitt korta svar angivit det avgörande skälet för att jag inte är beredd att biträda herr Elmstedts förslag. Jag kan försäkra att när det tillkommer förmåner av olika slag i södra och mellersta Sverige så uppfattas det som en försvagning av möjligheterna att använda förmåner som finns inom stödområdet såsom en dragningskraft för etablering där. När vi nu har låtit investeringsfonderna stå fria för investeringar över landet i dess helhet, så har man inom stödområdet ansett sig få uppleva nackdelar av det. Där har onekligen inte kommit till stånd investeringar av det slag som vi kunde notera varje år under den tid vi hade ett annat konjunkturläge, då företagen genom förmåner inom stödområdet gjordes intresserade av att flytta verksamhet dit. Det är således inte ett konstruerat skäl jag anför, utan jag anser att det är nödvändigt att beakta dessa omständigheter. Men det finns också andra ting som onekligen gör att man måste ställa sig tveksam. De subventioner som det här skulle kunna bli fråga om kan ju bara utnyttjas av företag som arbetar på orter där det råkar råda arbetslöshet bland byggnadsarbetarna och av företag som befinner sig i den situationen att de just nu önskar göra de här investeringarna. Jag kan försäkra att det i viss mån kommer att uppfattas som ett ingrepp i den fria konkurrensen. Herr Andersson i Örebro gick nog något längre än herr Elmstedt när det gäller bedömningen av de kommunala industrihus som kommit till stånd, men det är möjligt att de i viss mån kan ha lockat till omlokalisering. Jag känner inte så mycket till sådana exempel, ty jag har inte fått höra talas om dem. Däremot har jag ibland fått beskedet, när det har tillkommit en skyddad verkstad, att den kan utgöra en konkurrens gentemot en företagsamhet i bygden. Det har jag hört som argument, däremot inte dessa kommunala industrihus. Men det är i så fall en annan sak, och den har kanske inte relevans i detta sammanhang. Det är ett helt självständigt problem. Man får i så fall inom kommunerna försöka diskutera var man skall lägga en sådan industri för att nå bästa effekten. Med detta, fru talman, har jag anfört skälet till att jag är tveksam och till att jag således inte kunnat tillmötesgå herr Elmstedt i det avseende som det nu är fråga om.
Fru talman! Jag måste säga att jag inte blir mycket klokare på statsrådets motivering, när han menar att det skulle föreligga risk för att man skulle äventyra den regionalpolitiska effekten genom en bidragsgivning i den form som jag föreslagit. Vi befinner oss ju i ett extraordinärt besvärligt läge i konjunkturmässigt avseende, då man vidtar vissa åtgärder och bortser från stödområdenas indelning och satsar pengar på beredskapsarbeten även i områden som under normala förhållanden inte kommer i åtanke för sådana speciella åtgärder. Därmed tycker jag att det resonemanget faller. Här är det fråga om att sätta in åtgärder där de behövs för att lösa en kris som vi hoppas är tillfällig. Denna kris är i hög grad accentuerad i dessa mindre företag som jag talat om i interpellationen. Det är klart att det kan bli svårt att avgöra i vilka fall denna åtgärd skulle kunna sättas in. Det är möjligt att det kan bli fråga om en prövning som av somliga kan uppfattas som orättvis. Det kommer man aldrig ifrån. Det är med detta som med så mycket annat i dessa tider, att det blir en kamp mellan olika orter om de medel som ställs till förfogande. Det finns kanske andra möjligheter att ta sig fram utan att fullt ut behöva anlita bidragssidan. Det finns andra möjligheter såsom lån på speciellt gynnsamma villkor om byggen sätts i gång under viss tid osv. Statsrådet säger att det i första hand skulle bli fråga om orter med arbetslösa byggnadsarbetare. Ja, på de flesta orter finns det gott om arbetslösa byggnadsarbetare. Jag tror att det skulle verka mycket befrämjande om man fick i gång en verksamhet av detta slag. Det finns dessutom många företag där den egna personalen skulle kunna sättas in i upprustningsarbete av olika slag. Det är inte bara byggnadsarbete som det skulle bli fråga om. Det finns mycket annat servicearbete i detta sammanhang som skulle kunna fullgöras av de i företagen fast anställda. Då vinner man att man slipper permittera dem, och man har bättre rustade lokaler när vi får en normal konjunktur igen. Det är två saker som jag tycker är väl värda att notera.
Fru talman! När statsrådet säger att jag går längre än interpellationen i avseende på de kommunala industrihusen och den konkurrens som uppstår i detta avseende har han missuppfattat mig. Jag vill säga att det är självklart att det ter sig mycket lockande för den mindre företagsamheten att flytta in i ett sådant här hus om man står i begrepp att göra en investering och har knappt med kapital. Det blir ju ingen nylokalisering utan endast en omlokalisering i länet. Det var innebörden av vad jag yttrade om de kommunala industrihusen. Om man kunde pröva ett system med en viss bidragsgivning till mindre företag för upprustning av deras lokaler skulle det givetvis medföra att även de egna anställda i stor utsträckning kunde sättas in i det arbetet i rådande konjunktursvacka.
Fru talman! Herrarna ser nog litet för enkelt på detta problem när ni tror att man kan sätta in den egna personalen i byggnadsarbetet — så går vicelokaler på likartade villkor som det inte till numera. En utbyggnad görs i allmänhet sä att man övervager noga vilka lösningar man skall ha och sedan anförtror man utbyggnaden åt personer som är vana vid att bygga industrilokaler. Herr Elmstedt sade att han insåg svårigheterna; om han funderar vidare på problemet kommer han kanske att ytterligare förstå hur svårt det kan vara att introducera en sådan här sak utan att man haft tillfälle att noggrant studera den. Jag har anfört några skäl mot förslaget; jag menar att det inte är tillräckligt verkningsfullt för att bekämpa sysselsättningssvårigheterna. Detta medges nu här också även om herr Elmstedt framhöll att det finns byggnadsarbetare landet över som är arbetslösa. Det är måhända riktigt, men arbetslösheten varierar, och i en del orter ser vi nu dess bättre klara tecken på att insatserna har gjort nytta och att arbetslösheten kunnat nedbringas. Den ursprungliga tanken hos herr Andersson i Örebro och herr Elmstedt var emellertid att andra än byggnadsarbetare skulle kunna bli sysselsatta. Det är lätt att dra i gång sådana här åtgärder, men jag tror att det blir svårt att försvara dem och att avbryta dem i rätt tid. Jag tror att det skulle vålla oss stora bekymmer att försöka förklara åtgärderna för dem som kan anföra klander mot att vissa företag får denna förmån.
Fru talman! Visst är detta svårt, det är ingen som har trott någonting annat. Naturligtvis skulle inte heller denna åtgärd kunna lösa arbetslöshetsproblemen, men den skulle vara ett bidrag till att lösa den. Jag är övertygad om att många andra än byggnadsarbetare skulle kunna få arbete i samband med sådana här upprustningar; det följer alltid med en del annat arbete också. I många företag skulle säkerligen en hel del av dess egna anställda kunna få syselsättning under den tid det här gäller. Det kan naturligtvis uppstå problem när dessa arbeten skall avbrytas, men det är väl så med de flesta beredskapsarbeten; många tycker att vi skall fortsätta även när man kommit in i ett normalt läge, eftersom de anser arbetena som sådana väsentliga.

Herr talman! Riksdagen har i dag att behandla finansutskottets betänkande nr 47 angående konjunkturstimulerande åtgärder. Jämsides härmed behandlas också socialutskottets betänkande nr 42 om höjda bostadstillägg för barnfamiljer, m.m. Med de beröringspunkter som finns mellan dessa båda ärenden är den gemensamma behandlingen helt i sin ordning. Jag kommer dock självklart som ledamot av finansutskottet att begränsa mig till detta utskotts betänkande och också däri göra vissa avgränsningar. Den under sommaren starkt framträdande konjunkturavmattningen med ständigt nya besked om driftsinskränkningar och företagsnedläggningar samt som en följd härav också ökad arbetslöshet föranledde ju samtliga oppositionspartier att på höstriksdagens första dag lägga motioner om konjunkturstimulerande åtgärder. I långa stycken var dessa i sakinnehållet överensstämmande. Framför allt rådde det överensstämmelse i vad det gäller konjunkturbedömningen samt i kravet på snabbt verkande åtgärder. Redan vid remitteringen av de här berörda motionerna, alltså vid höstriksdagens början, uttalade centerledaren herr Fälldin, med förhoppning om gensvar, sin beredvillighet att verka för en bred samling kring åtgärder ägnade att stimulera konjunkturen, att öka framtidstron hos företagsamheten och självfallet också att minska arbetslösheten. Erbjudandet mötte emellertid inget gensvar. Tydligen menade man sig från regeringens sida vara sig själv nog också i en så allvarlig situation som denna. Inte nog härmed. Vad vi upplevt därefter är att såväl med insinuationer som i öppna ordalag har av regeringspartiet och dess press ifrågasatts de ärliga avsikterna i de här ifrågavarande motionerna. Det är ett sätt att komma åt regeringen, har man sagt. Jag skulle här kunna citera ingen mindre än socialdemokraternas gruppledare, som säger att huvudsaken för de borgerliga och deras agerande är inte omtanken om de arbetslösa utan det är en het åstundan att med alla medel söka komma åt regeringen, som man tydligen vill ha fridlyst i dessa dagar. Visserligen avslöjar motionerna klart och obarmhärtigt regeringens fullständiga brist på beredskap och dess brist på handlingskraft. Men jag kan försäkra att i varje fall från centerns sida har inte avsikten att komma regeringen till livs varit på något sätt avgörande. Tiden har gått, och vi är nu snart två månader längre fram på året, två månader av utomordentlig betydelse inte minst med hänsyn till årstid och förekommande säsongarbetslöshet. Vad som skett under denna tid stärker väl enbart uppfattningen att regeringen gjort ett missgrepp när den inte tog chansen till samlande lösningar och till en avdramatisering av den politiska debatten, som erbjöds vid riksdagens början. Arbetslösheten har ju ökat ytterligare. I november månad var ca 71 000 personer arbetslösa trots relativt omfattande arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Till detta skall läggas ungefär lika många människor som endera är sysselsatta i beredskapsarbete eller är föremål för omskolning. Som resultat av en politik, som brukar rubriceras som den fulla sysselsättningens politik, kan inte betyget sättas särskilt högt — snarare bör det karakteriseras som ett misslyckande. Vi har från oppositionspartierna tryckt mycket hårt på nödvändigheten av att i detta läge handla snabbt. Vi behandlar i dag ett sysselsättningspaket som med god vilja och beredskap från regeringspartiet kunde behandlats en månad tidigare. Denna fördröjning är av utomordentlig betydelse dels därför att vad riksdagen beslutar först efter ytterligare tidsutdräkt genom beslutsprocesser i arbetsmarknadsorgan, i kommunala instanser etc. ger något jobb, dels också därför att vintern med tillkommande säsongarbetslöshet kan göra det praktiskt omöjligt att sätta i gång arbeten av den art som det är fråga om. Att vi har en så pass mild och ur sysselsättningsynpunkt god vinter som vi för närvarande har in i december är något att vara tacksam för, men det är inget som man på något sätt kunde förutse. Dagens arbetslöshetssiffra är den högsta sedan krisen i början på 1930-talet. För att finna en jämförelse får man således gå tillbaka till en period som ligger före den tid då det började föras en aktiv konjunkturpolitik i vårt land. Även om oändligt mycket skiljer i många avseenden mellan dagens situation och 1930-talets, kan en jämförelse ändå ha visst intresse. Medan 1930-talets arbetslöshet parades med eller var föranledd av depression och starkt fallande priser är dagens situation den omvända, med stigande priser trots arbetslöshet. Eller för att ta sakerna i sin rätta ordning, vi har nu en arbetslöshet som i mycket hög grad är förorsakad av ett för högt kostnadsläge i vårt land. Det kan här inte vara fråga om annat än att vi nu lider av en långsiktigt felaktigt bedriven politik eller i varje fall en politik med från tid till annan gjorda felavvägningar i ekonomiskt avseende. Det rör sig således i långa stycken om hemmagjorda effekter. Jag har tidigare efterlyst en analys av orsaksammanhangen och en mera långsiktig debatt kring dessa frågor. Självfallet är detta inte möjligt i detta akuta läge, men det är så mycket mer angeläget på sikt, oavsett hur konjunkturen svänger. Inte minst tror jag att det finns anledning att beakta detta vid den kommande skatteutredning som oppositionen krävt och som vi också tror att riksdagen kommer att besluta. Herr talman! Med det sagda som bakgrund vill jag kort och sammanfattningsvis säga några ord om det konjunkturpaket som här föreligger. Paketet består ju ursprungligen av två delar: å ena sidan de vid riksdagens början väckta motionerna, å andra sidan regeringens proposition. Motionerna är av reservanterna i huvudsak sammanbakade och har av regeringspartiets utskottsrepresentanter avstyrkts såvitt inte överensstämmelse med propositionen föreligger. Regeringens förslag till åtgärder är i huvudsak av selektiv art. Jag har ingen anledning att här närmare granska dessa förslag, enär oppositionen och därmed det parti jag företräder accepterar dessa åtgärder såsom nödvändiga i nuvarande konjunkturläge. Men därutöver har vi reservanter velat sätta in ytterligare generellt verkande åtgärder avsedda att dels stärka den ekonomiska motståndskraften inom företagen — jag tänker då på borttagandet av löneskatten — dels att öka den privata konsumtionen — jag tänker då på sänkningen av mervärdeskatten. Vi har också föreslagit åtgärder för att förbättra barnfamiljernas situation genom en höjning av det allmänna barnbidraget. Självfallet är det också ägnat att öka konsumtionen i det här läget även om det är ett mer långsiktigt förslag. Förslagen beträffande arbetsgivaravgiften och mervärdeskatten har vi föreslagit skall vara temporära, medan i vad det gäller barnbidraget förslaget är av permanent karaktär. Det ligger också helt i linje med centerns politik. Det finns vidare till betänkandet fogat en rad reservationer, i huvudsak ändringsyrkanden i vad som i propositionen föreslagits — ändringar som vi menar gör förslagen bättre anpassade och ger ett vidgat användningsområde. Alldeles särskilt vill jag här framhålla centeroch folkpartireservationen om stöd också för åtgärder ägnade att skapa en bättre arbetsmiljö inom industrin. Herr talman! Vi ställer inte de generella och de selektiva åtgärderna i motsatsställning till varandra. Vi tror att vi i nuvarande läge behöver både—och. Men vi har klart sagt ifrån såsom varande vår uppfattning att de generella åtgärderna i sin tur kommer att minska behovet av arbetsmarknadspolitiska insatser. Vi betraktar exempelvis borttagandet av arbetsgivaravgiften som en injektion i näringslivet som både kan öka sysselsättningen och i vissa lägen kanske hindra ytterligare friställningar, men i båda fallen verkar det positivt. Jag vill här knyta an till vad jag tidigare sagt om det höga kostnadsläget, som helt naturligt är ytterst kännbart, alldeles särskilt i en konjunktursvacka, och som i någon mån kan lindras genom en sådan åtgärd. Det måste rimligen också vara den billigaste, effektivaste och framför allt humanaste vägen att trygga sysselsättningen. Jag vill i detta sammanhang också understryka vad vi från centern i skilda sammanhang har framfört, nämligen nödvändigheten av en mer näringsvänlig politik. Det torde nu stå klart att den förnyelse och det nyskapande — alltså nyinvesteringar över huvud taget — ingalunda har skett som är en oundgänglig förutsättning för framåtskridande och utveckling i vårt land. Detta måste ändå ha sina orsaker. Jag tror inte att det på något sätt beror på trilskhet eller bristande företagaranda. Jag tror att vi alltjämt har både intresse och företagsamhet kvar — inte minst tror jag att detta gör sig gällande i små och medelstora företagskretsar — men de behöver stimuleras. Här är det kanske inte minst viktigt med en psykologisk stimulans. Regeringens förslag om investeringsavdrag för maskininvesteringar är bra, men förslaget behöver kompletteras med bidrag i motsvarande grad till företag som på grund av bristande lönsamhet inte kan utnyttja ett dylikt avdrag. Reservationsledes föreligger dylikt förslag för riksdagens ställningstagande. Gemensam reservation föreligger också beträffande ett tioprocentigt investeringsavdrag för byggnader av vissa slag av betydelse för näringslivet. Vi betraktar den föreslagna utvidgningen i förhållande till propositionen på detta område som utomordentligt betydelsefull. Jag vill gärna säga ytterligare några ord om arbetsgivaravgiften, dess funktion som skattekälla respektive verkningar för företagen. Vad som här har föreslagits är ett temporärt borttagande — detta i medvetande om att denna avgift är en icke oväsentlig statsfinansiell skattekälla, som man inte utan vidare kan ta bort. Det kan emellertid starkt ifrågasättas vad det finns för anledning att beskatta användandet av arbetskraft och därmed minska löneutrymmet eller höja kostnadsläget. Möjligen kan arbetsgivaravgiften accepteras som en konjunkturregulator, men då bör detta också klart och tydligt vara angivet, och man bör kunna laborera med avgiften upp och ned allteftersom konjunkturen förändras. Det bör också sägas att denna skatt slår mycket orättvist inom olika branscher och företag, beroende på graden av arbetsintensitet, där självfallet de arbetsintensiva företagen tyngs hårdast. Centern har därför föreslagit en snabbutredning med sikte på en differentiering av arbetsgivaravgiften. I gemensam reservation med folkpartiet har också frågan om en regional differentiering tagits upp. Jag är medveten om att i den debatt som här följer kommer liksom i höstriksdagens allmänpolitiska debatt och i debatten ute på fältet ord sådana som överbud och ansvarslöshet, kanske också lättsinne att föras fram. Vi kommer sannolikt att bli anklagade för att vi ovanpå den på varje punkt absolut riktigt avvägda propositionen har föreslagit ytterligare åtgärder, som självfallet kostar pengar, budgetmässigt sett. Jag är väl medveten om att det går en skiljelinje mellan vår bedömning och regeringens bedömning. Det är väl på det sättet att vi ser näringslivet och företagandet såsom ett organ som man mera aktivt kan använda i konjunkturpolitiken. Vi tror att det är det effektivaste sättet, och det förslag som vi har lagt fram siktar just dit. Priset för de här åtgärderna har summerats i den allmänna debatten och även flitigt använts i den politiska debatten. Jag har medvetet avstått från att använda siffror, helt enkelt därför att det aldrig går att på förhand säga vad konjunkturstimulerande åtgärder i realiteten kostar. Det går inte att sätta priset på åtgärder som i sig själva har stimulanseffekter vilka kanske onödiggör åtgärder av annat slag — med sannolikt högre kostnader. Vi har också tidsfaktorn. Ingen kan med bestämdhet förutse hur länge denna lågkonjunktur kommer att vara. Men det är utan tvekan så att ju längre konjunktursvackan varar ju väsentligare är det att starka åtgärder sätts in på ett tidigt stadium. Herr talman!

Herr talman! När riksdagen samlades för höstens arbetsomgång den 14 oktober befann vi oss i ett för vårt land ytterst allvarligt läge. Det skall villigt erkännas att förhållandena inom vårt eget område av världen påverkas av många olika faktorer och att därvid förhållanden i andra länder har en avsevärd betydelse. Inte desto mindre anser vi oss inom oppositionen ha anledning anklaga vår regering. Det är regeringen som genom sin ekonomiska politik i väsentlig grad har medverkat till att det svenska konjunkturläget har blivit så markerat negativt. När man skall göra en konjunkturbedömning finns det möjlighet att stödja sig på officiella uppgifter och uttalanden från konjunkturbedömare av facket. Sådana uppgifter ger klart belägg för att läget blivit alltmer bekymmersamt sedan riksdagen slutade sin arbetsperiod i våras, trots de åtgärder som regeringen i kraft av sina möjligheter vidtagit.

Jag finner ingen anledning att i detalj återge reservationens innehåll utan hänvisar kammarens ledamöter till vad vi anfört. Andra talare kommer också att belysa de fakta på vilka reservationen bygger. Vid höstriksdagens början den 14 oktober hade det allmänt förväntats att regeringen skulle framlägga ett samlat förslag till åtgärder för stimulans av den starkt försämrade konjunkturen. Så skedde emellertid inte. Genom ett pressmeddelande samma dag aviserade visserligen regeringen att ett sådant förslag — huvudsakligen innefattande selektiva åtgärder — senare skulle komma att föreläggas riksdagen. Då oppositionen ansåg att snabba åtgärder — jag upprepar: snabba åtgärder — måste vidtagas framlades med stöd av 55 § riksdagsordningen flera motioner, som i väsentliga delar skulle kunna få verkan redan fr.o.m. den I november om en snabb behandling i utskott och kammare vidtogs. Det är ganska naturligt att motionerna från centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet hade sina olika särdrag. De hade dock det väsentliga gemensamt att de framförde nödvändigheten av generella åtgärder med snabb verkan för ökad konsumtion och ökad aktivitet i näringslivet. Detta bedömdes angeläget som ett komplement till regeringens propåer av i huvudsak selektiv art. Jag vill i detta sammanhang något beröra värdet av generella, dvs. allmänt insatta, åtgärder i det nu rådande läget. Generella åtgärder verkar snabbt och på bred front. Många företag — särskilt bland de mindre och medelstora — kämpar med stora svårigheter på grund av svag sysselsättning. Kapaciteten utnyttjas dåligt även om antalet anställda bibehålles. En köpkraftspåspädning genom temporärt sänkt mervärdeskatt blir en stimulans för många företag och en angelägen hjälp att behålla upplärd personal i väntan på att konjunkturerna skall gå uppåt igen. Därmed undvikes friställningar, som är lika motbjudande för anställda som för företagare. Av samma orsak är ett tillfälligt borttagande av arbetsgivaravgiften en stimulans i det starkt höjda kostnadsläget. Man kan med fog tala om hjälp till undvikande av ytterligare arbetslöshet, som för många framstår som ett hotande spöke, särskilt med tanke på den även under normala tider allmänt svaga perioden i början av året efter julkommerserna. Det har sagts att generella åtgärder är inflationsdrivande. Det kan kanske vara riktigt under andra förhållanden än de som råder nu och som måste bedömas bestå åtminstone en tid framåt. Genom den konstruktion våra förslag givits kan ett upphävande ske snabbt om konjunkturen svänger. Det har också sagts att man inte har några garantier för att en sänkt mervärdeskatt helt slår igenom i form av sänkta priser. I den hårda konkurrens som råder är det min bestämda uppfattning att gapet mellan priser med 15 procents moms och priser med 11 procents moms kommer att vara 4 procent. Prishöjningar av i övrigt oundviklig art kommer vi naturligtvis inte ifrån vare sig momsen sänks eller ej, i synnerhet när prisstoppet helt upphör. Jag uppehåller mig nu närmast något vid själva behandlingen av de olika motionerna. Det träffades överenskommelse om att den politiska bedömningen i fråga om konjunkturstimulerande åtgärder skulle ske i finansutskottet, och det hade inte saknats uttalanden från oppositionens sida som inbjöd till samlande lösningar kring en konstruktiv politik, om regeringen visade god vilja. Tyvärr omöjliggjorde finansutskottets socialdemokratiska majoritet den snabba behandling av våra förslag som vi begärde. Härigenom förlorades värdefull tid och därmed också en del av de föreslagna åtgärdernas genomslagskraft. Detta betydde att arbetslöshetskrisen förlängts i onödan. I detta läge var det ganska naturligt att ledarna för centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet genom ett gemensamt uttalande den 2 november gav uttryck för de samlande lösningar som dessa partier var beredda att stödja i anledning av redan framförda motioner. Vid den presskonferens vid vilken det gemensamma uttalandet offentliggjordes meddelades också att oppositionens ledamöter i finansutskottet varit bemyndigade att rösta på de olika motionsförslagen i sådan omfattning att ett gemensamt ställningstagande i enlighet med uttalandet kunnat ske, därest motionerna behandlats så snabbt som vi begärde. Då det här åberopade gemensamma uttalandet inte finns i riksdagens handlingar vill jag genom en uppläsning av detsamma föra det till kammarens protokoll. Jag citerar: Arbetslösheten är sedan länge allvarlig. Ännu kan inga övertygande tecken på en allmän konjunkturuppgång iakttas. Våra partier har krävt omedelbara och kraftfulla insatser, främst av generell natur, för att svårigheterna skall kunna bemästras. På höstriksdagens första dag begärde vi i motioner åtgärder för att snabbt öka konsumenternas köpkraft, höja investeringsviljan och därmed trygga sysselsättningen. Våra förslag skulle ha kunnat träda i kraft den 1 november och gälla längst tills konjunkturen visar en vändning till det bättre. Den skyndsamma behandling av våra förslag som vi därför begärt har förhindrats av regeringspartiet. Trots detta vidhåller vi att våra förslag till generella åtgärder skall behandlas med förtur. Centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet har därför enats om följande: 1. Löneskatten slopas och momsen sänks med 4 96; båda åtgärderna med omedelbar verkan och löpande tills vidare. Senast vid den reviderade finansplanens behandling i riksdagen i maj 1972 sker prövning av återgång till nuvarande nivå. 2. En ytterligare räntesänkning bör vidtas. Sådana kvarstående restriktioner som begränsar kreditgivningen bör hävas. Riksbanken bör sålunda släppa fram ytterligare långa lån till näringsliv och kommuner. 3. Riksdagen bör redan i höst uttala att en förutsättningslös utredning om en reform av skattesystemet snarast skall komma till stånd. Detta uppdrag anförtros en offentlig kommitté med företrädare bl.a. för riksdagspartierna. 4. Riksdagen bör i ett särskilt uttalande understryka att skattebetalarna skall skyddas mot inflationsverkningar genom införande av indexreglerade skatteskalor och avdrag. Andra i detta sammanhang aktuella frågor kan prövas först tillsammans med regeringens i dag framlagda propositioner. Bl.a. måste barnfamiljernas och pensionärernas köpkraft stärkas. Avdragen för näringslivets investeringar utsträckes att gälla även dess byggnader. Det ger både under anläggningstid och därefter flera arbetstillfällen. I anslutning till vad som angives i det här åberopade gemensamma uttalandet är det naturligt att vi som i utskottet representerat centerpartiet, folkpartiet och moderata samlingspartiet i de allra flesta delfrågorna redovisat helt samstämmiga ställningstaganden. Jag vill, herr talman, undvika att särskilt gå in på alla de olika reservationerna. Jag vet att bl.a. herr Wirtén och fru Nettelbrandt kommer att behandla en del av dem. Redan nu vill jag yrka bifall till alla de punkter där vi som representerar folkpartiet är ense med utskottet och i Övrigt till reservationerna 1, 2a, 3—16. Tillåt mig dock att säga några ord beträffande stödet till barnfamiljerna. Under punkten 8 har vi tillsammans med centerpartiets representanter en gemensam reservation, nr 2. Här har vi under A och B beträffande det särskilda stödet till barnfamiljerna likartat yrkande som utskottets majoritet, men under C yrkar vi på en höjning av det allmänna barnbidraget med 200 kronor per år. En sådan förbättring får just nu en konjunkturpolitisk effekt och är i övrigt både socialt och jämlikhetspolitiskt betingad. Vi i folkpartiet anser det nödvändigt att barnfamiljerna får ett ökat stöd. Jag hänvisar i övrigt till vad vi anfört i reservationen. Under punkten 7 angående särskilt tillägg till folkpensionärer behandlas en motion av herr Jonsson i Mora m.fl. I denna motion hemställes att som särskilt tillägg till folkpensionärerna skulle utgå ett belopp motsvarande 4 procent av basbeloppet och att härav 2 procent skulle utbetalas under december i år och 2 procent under januari 1972. Jag ber här att få hänvisa till det särskilda yttrandet nr 1 av mig och herr Wirtén, där vi nödgas konstatera att det genom den fördröjda behandlingen blivit tekniskt omöjligt att göra den föreslagna utbetalningen i december månad i år. Med ett konstaterande av att 3 procent kommer att utbetalas i januari 1972 uttalar vi från folkpartiet dessutom som vår uppfattning att ytterligare pensionstillägg senare bör övervägas för utbetalning under första halvåret 1972 om det konjunkturpolitiska läget talar härför. Herr talman! Jag har eftersträvat att fatta mig så kort som möjligt, eftersom jag vet att kammaren sätter värde på att man inte använder onödigt lång tid. Det är många som skall tala, och jag får väl återkomma om så skulle vara erforderligt.

Herr talman! Erfarenheterna från vårt land såväl som från andra länder visar att det inte är så lätt att bedriva stabiliseringspolitik. Det tycker jag att man gott kan erkänna för att inte bli orättvis i sin bedömning av regeringens handlande. En svårighet är självfallet att tillgripa rätta åtgärder, dvs. sådana som har avsedda verkningar. En annan svårighet är att få åtgärderna rätt anpassade i tiden så att de utjämnar svängningar i stället för att förstärka dem. Det blir lätt så att åtgärder sätts in för sent. För det första kan det vara svårt, även med moderna statistiska hjälpmedel, att precis urskilja när en konjunkturomsvängning har ägt rum. För det andra kan det ta sin tid för en finansminister att bestämma vad han egentligen vill göra för någonting och övertyga sina partivänner om det kloka i vad han tänker göra — och för den delen också att få formella beslut lagfästa. För det tredje tar det tid innan de åtgärder som man genomför i praktiken får de verkningar som man eftersträvar. En framgångsrik konjunkturpolitik bygger på att man väljer rätta åtgärder och att man sätter in dem i tid. Och jag tycker — fortfarande för att vara rättvis — att finansministern har varit ganska framgångsrik i sina ansträngningar fram till 1965. Den kritik som kommit från den politiska oppositionen och andra håll har, får man hoppas, bidragit till att det blev fason på stabiliseringspolitiken fram till dess. Men kritiken lyckades inte få regeringen att ta hänsyn till olika långsiktiga vanskligheter förenade framför allt med skattepolitiken, underligheter som nu börjar göra sig gällande och försvårar den ekonomiska politiken. Vad nu än förklaringarna är, så har det faktiskt inträffat en allvarlig försämring i stabiliseringspolitiken sedan 1965. Vi har fått snabbare prisstegringar än andra länder, och vi har en långsammare ekonomisk tillväxt, och ändå har vi egentligen inte lägre arbetslöshet än man har i andra länder. De ekonomisk-politiska åtgärder som finansministern tillgripit för att styra utvecklingen har varit illa anpassade i tiden, och det har varit större självförvållade problem för finansministern att försöka rå på. Den senaste konjunkturcykeln är ett oroande exempel på allt detta. Den karakteristik som jag nu gör här är inte bara en oppositionspolitikers, utan det är en kritik som har framförts från andra håll också. Herr talman! Om man nu ser till de olika förslag till åtgärder som framlagts kan man urskilja en väsentlig skillnad mellan oppositionens och regeringens grunduppfattning. Regeringen anser att vi i allt väsentligt skall häva oss ur arbetslösheten genom administrativt beslutade punktinsatser, s.k. selektiva åtgärder. Oppositionen menar att selektiva insatser fordras men att de skall utgöra ett komplement till allmänna ekonomiskpolitiska åtgärder inom ramen för skattepolitik, kreditpolitik och näringspolitik. Att det nu som alltid behövs selektiva åtgärder är det inget tvivel om, och det vill jag starkt understryka. Förhållandena är olikartade i olika yrken, åldrar, företag, branscher och regioner. En ekonomisk politik som litade endast till generella åtgärder skulle lätt kunna ge ett ekonomiskt övertryck med inflation och betalningsbalansrubbningar innan man nått en tillfredsställande sysselsättningsnivå. Men, herr talman, om man låter den selektiva politiken bli väsentligt mer än ett stöd åt generella åtgärder, så tror jag att man snabbt försätter sig i svårigheter. Selektiva åtgärder skall — om jag här får använda bildspråk — vara som sandpapper, inte som en hyvel. Men eftersom socialdemokraterna i sin förtjusning över centrala beslut och administrativa ingrepp alltmer låter den selektiva politiken bli en ersättning för generella åtgärder finns det, tycker jag, anledning att närmare resonera om vad det är för risker förenade med de selektiva åtgärderna. Rent allmänt tror jag det är så att svårigheterna med en selektiv politik ligger i att hantera den enorma mängd information som man måste hantera och ha tillgång till för att inte hamna fel. Att man där lätt kommer i svårigheter har ju visat sig i de länder där man har försökt ersätta en marknadsmekanism och dess prisbildningssystem med en planekonomi. Om man ser på svårigheterna mera i detalj kan man först och främst konstatera att administrativt beslutade punktinsatser fordrar en omfattande byråkrati. Det blir därför en dyrbar form av ekonomisk politik. För någon tid sedan kunde man t.ex. i tidningarna läsa — uppgiften kanske var fel, det vet jag inte — hur ett norskt företag hade fått AMS-pengar för att frakta grus. Företaget hade lämnat ett lägre anbud än de svenska konkurrenterna. Det stod också att läsa att innan frågan avgjordes hade den förts långt upp i beslutspyramiden. Enligt uppgift fattade man beslut vid ett sammanträde här i Stockholm med byråchefer från arbetsmarknadsstyrelsen, representanter för riksrevisionsverket och företrädare för Åkeriförbundet. Oavsett om det blev ett dumt eller ett vist beslut blev det under alla förhållanden ett beslut som fattades på ett mycket dyrbart sätt. Detta är ett exempel på hur en selektiv politik för med sig en typ av nackdelar. En annan svaghet, som man inte kan blunda för, är att byråkrati lätt leder till godtycke och orättvisor. Alla beslut kan faktiskt inte med någon större insikt behandlas centralt. Genom den selektiva politiken snedvrider man lätt konkurrensen mellan olika företag och skapar då problem på ett håll, när man försöker lösa dem på ett annat. Det är inte heller svårt att se att vissa av de regeringsförslag som vi nu behandlar kan få sådana följder. Att t.ex. tillämpa reglerna om stöd för lageruppbyggnad eller bestämmelserna om företagsintern utbildning blir inte bara dyrt med alla byråkrater som behövs för de beslut som skall fattas; det blir också lätt orättvist därigenom att det ena företaget får pengar men inte det andra — och detta kanske trots att det senare företaget borde vara lika berättigat till bidrag. Det kan t.ex. vara så att företag av olika anledningar har bedrivit en omfattande produktion på lager under 1971, men de företagen får ju inte något bidrag med det system som nu är tänkt, trots att de egentligen har större kostnader eftersom de får ligga med sina lager en längre period än företag som nu för att få statliga subventioner bygger upp lager under 1972. På samma sätt kan man tänka sig att dispenser från energiskatten mycket lätt kan komma att tillämpas på ett orättvist sätt och enligt en metod som är administrativt dyrbar. För att då hålla nere de administrativa svårigheterna tvingas man tillgripa en del förenklande bestämmelser. Förslaget om lagerstöd har utskottet t.ex. av sådana anledningar tänkt vara knutet endast till företag med minst 20 anställda. Sådana förenklingar blir lätt mycket orättvisa. Över huvud taget blir selektiv politik lätt fientlig mot små företag, som ju är så många att de för enkelhetens skull sorteras ut i hanteringen. Man tar inte hänsyn till deras svårigheter. Ytterligare en svårighet med den selektiva politiken är att de som nu har det yttersta politiska ansvaret, dvs. statsråden, tvingas att sysselsätta sig med en lång rad rutinärenden för att förhindra att det uppstår något som de sedan får klä skott för. Inte för att detta behöver bekymra mig speciellt mycket, men rent administrativt anser jag faktiskt det vara en nackdel att ha statsråd som sysselsätter sig med rutinärenden i alltför hög grad. Jag skulle kunna tänka mig att den försämring i den rent praktiska hanteringen som jag tycker mig urskilja i regeringsmaskineriet i viss grad beror på att regeringsledamöterna tvingas att i så hög grad sysselsätta sig med rutinfrågor. Vidare undrar jag om inte den selektiva politiken, om man tillämpar den i så hög grad som regeringen gör, lätt framkallar en understödstagaranda bland företagarna. Jag tror att man i bolagsrummen, bland verkställande direktörer och styrelser för närvarande i alldeles för hög grad sysselsätter sig med tankar på vilka bidrag man skall kunna få från staten eller från kommunen för olika projekt och att detta avleder den energi och uppmärksamhet som i stället borde ägnas frågan hur man på bästa möjliga sätt skall utforma projekten. Jag tror faktiskt att detta på litet sikt är ett hot mot drivkraften i vår ekonomi. Alla dessa administrativa beslut, som ju innebär ett utdelande av pengar hit och dit, rymmer naturligtvis också i sin förlängning avsevärda risker för mygel och andra underligheter. Vi har fina administrativa traditioner och funktioner här i landet, men om vi vill behålla dem — och det vill vi ju — skall vi naturligtvis inte bygga in för stora frestelser i dessa förfaranden. En annan svårighet som uppstår om man lägger för stor tonvikt vid den selektiva politiken är att man inte får någon riktig fräs på investeringsverksamheten. Vi vill ju ändå för närvarande få till stånd en kraftig uppgång i investeringarna så att företagen kan stärka sig och få en bättre slagkraft på lång sikt. På det sättet ökar vi lönebetalningsförmågan och styrkan i vår ekonomi över huvud taget. Regeringens uppläggning kan sägas innebära att man låter företag gå omkull och sedan i efterhand söker klara av sviterna. Det är på litet längre sikt inte någon rimlig politik; den kommer att förorsaka svårigheter för vilken regering det än är som skall hantera vårt lands problem. Många av de selektiva åtgärderna innebär utgiftshöjningar som mycket lätt permanentas. Om man på det sättet saxar sig fram med stora utgiftshöjningar i lågkonjunkturer som sedan permanentas och fordrar kraftiga skattehöjningar för att betala utgifterna i en högkonjunktur, då man ändå skulle behöva höja skatterna för att styra ekonomin rätt, kommer man snart upp i skattesatser som är mycket allvarliga. Man säger från socialdemokratiskt håll att man behöver ett starkt samhälle, dvs. en stark statsmakt. Jag tror för min del att om skattesatserna blir för höga, så utvecklas ekonomin så illa, att vi i stället får ett svagt samhälle med mindre resurser för både staten och människorna. Det har vi ju faktiskt haft under det senaste året. Det är riktigt att säga att den dåliga konjunkturpolitiken kostat samhälle och samhällsmedborgare många miljarder. Herr talman! Man skall ju inte vara alltför klagande. Jag understryker att det finns många fördelar med en selektiv politik. Men vad jag har vänt mig emot är att vi utan närmare eftertanke försöker låta den selektiva ekonomiska politiken dra ett för stort lass — då råkar man in i svårigheter av den typ som jag har beskrivit. Jag tror faktiskt att socialdemokraterna själva i sina ljusare stunder är medvetna om detta. I anslutning till ett förslag från oppositionen att man av lokaliseringspolitiska och andra skäl skulle ha en lägre arbetsgivaravgift i stödområdena än på annat håll säger skatteutskottets socialdemokratiska majoritet i sitt yttrande till finansut skottet — detta finns återgivet på s. 90—91 i betänkandet: ”Utskottet har tidigare — — — bestämt motsatt sig tanken på regionala differentieringar av skatteoch avgiftsreglerna. Utskottet vidhåller att sådana åtgärder måste få ogynnsamma konsekvenser och leda till komplikationer av skilda slag. Det framstår enligt utskottets mening som angeläget från skatteteknisk synpunkt att bevara de praktiska fördelar som vissa skatteoch avgiftsformer erbjuder genom sin förhållandevis enkla konstruktion. Inför man undantag eller särregler för att tillgodose särskilda intressen, riskerar man uppenbarligen att förlora inte bara de tekniska fördelarna utan också möjligheterna att överblicka kostnaderna för samhällets åtaganden.” Herr talman! Jag tror att det ligger en hel del i detta den socialdemokratiska majoritetens resonemang, men det underliga är ju att utskottet här faktiskt levererar en kritik som blir förödande, om den tillämpas på det regerande med dispenser och undantag som i så hög grad har kommit att känneteckna regeringens konjunkturpolitik. För min del anser jag — i den rent praktiska frågan här — att det vore en klok åtgärd att införa en lägre arbetsgivaravgift i stödområdena än i landet i övrigt och att de nackdelar som skulle vara förenade med en sådan åtgärd, de nackdelar som utskottet pekar på i sitt resonemang här, är betydligt mindre än de svagheter och svårigheter som finns i en lång rad regionalpolitiska medel som nu i stället används. Vad beträffar den differentiering som man här talar om av arbetsgivaravgiften med hänsyn till att vissa branscher har svårt att mekanisera och blir arbetskraftskrävande i hög grad kan det också vara rimligt att överväga, om man kan göra några förändringar där, eftersom dessa branscher träffas orimligt hårt av en löneskatt. Men anledningen till att jag, herr talman, ändå inte avser att stödja reservationen 9 är att jag anser att det yrkande som där finns inryms i reservationen 8 om en allmän skatteutredning. Det är mot bakgrund av sådana här resonemang som jag ser det förslag som har framförts från oppositionshåll. Till att börja med är det ingen tvekan om att oppositionens förslag har varit tidsmässigt bättre anpassade till konjunkturen än regeringens. Vi framförde som bekant under vårriksdagen synpunkter på den ekonomiska politiken som sedermera har visat sig helt riktiga. Det känns litet skrytsamt, när man står så här och säger det, men det är faktiskt sant. Vi kom vid höstriksdagens början med förslag på konkreta åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget. Att de förslagen kommer upp till debatt i kammaren först nu beror, som vi alla vet, på att majoriteten i utskottet har segdragit utskottsbehandlingen i avvaktan på att regeringen skulle få sitt program färdigt. Våra förslag utgår ju också från att det fordras mera av generell ekonomisk politik och att de selektiva åtgärderna är ett komplement och inte en ersättning. Reservationen 6 att tillfälligt sänka momsen och ta bort arbetsgivaravgiften visar våra huvudförslag på den punkten. Av stor betydelse är också reservationerna 7 och 8 om en indexreglering av skattesystemet och en utredning om hur detta system skall vara utformat som bäst. Jag tror, herr talman, att en utredning om skattesystemet är i hög grad behövlig. Statsminister Palme, som ju kännetecknas av en älskvärd beredvillighet att rätt återge oppositionens förslag, påstod i TV häromdagen att en sådan utredning bara skulle ha till uppgift att syssla med arvsoch förmögenhetsskatter och deras höjd. Men jag anser att skattefrågorna för närvarande är för allvarliga för att förlöjligas och nonchaleras på det viset som herr Palme då gjorde. När skattesatserna är så höga att den genomsnittliga inkomsttagaren — den genomsnittliga inkomsttagaren alltså — av en inkomstökning får behålla bara 10 procent, när skatten på inkomstökningen har tagit sitt och olika inkomstprövade förmåner har fallit bort, framför allt bostadstilläggen, anser jag att vi befinner oss i en situation som är allvarlig och som fordrar eftertanke. När det på grund av skattesystemets konstruktion faktiskt kan löna sig att sjukanmäla sig, är det också på det viset att man kan komma att inbjuda sig själv till svårigheter. När en låginkomsttagare betalar en fjärdedel av sin lön i olika skatter är det också något fel. Många av de olika bidrag som betalas ut av det offentliga behöver, herr talman, mottagarna helt enkelt för att ha råd att betala skatten. Men kan kalla bidragen för bostadstillägg eller något annat, men det kunde vara lika berättigat att kalla dem bidrag för att betala skatten. Skatten är ju faktiskt för de flesta inkomsttagare — även för de flesta genomsnittliga inkomsttagare och låginkomsttagare — den mest betungande utgiften och den utgift som man bäst behöver ett bidrag för att klara. Det skattesystem vi har skapar ekonomisk-politiska svårigheter både på kort och på lång sikt. I dagens läge, då vår uppgift framför allt är att försöka finna medel att förbättra sysselsättningsläget, skulle vetskapen om att politikerna är medvetna om skattesystemets avigsidor vara av stor psykologisk betydelse. En sida av skattesystemet, som jag redan har berört, är att bostadstilläggens avtrappning vid inkomstökningar ger upphov till en faktisk skärpning av marginalskatterna, Detta i förening med att det är rimligt att avvakta familjepolitiska kommitténs snart färdiga utredning gör att vi yrkar avslag på förslaget om höjningar av bostadstilläggen för närvarande. I stället föreslår vi i enlighet med reservationen 2 b att barnbidragen skall höjas provisoriskt i avvaktan på vidare förslag från familjepolitiska kommittén. Herr Carlshamre kommer så småningom att här i kammaren närmare redovisa vårt ställningstagande i dessa frågor. Reservationerna i övrigt innebär förslag till förbättringar av olika selektiva åtgärder för att undvika avigsidor i de förslag som utskottsmajoriteten framför. Ett exempel på detta finns i reservationen 15, där vi framför den tanken att man i rimlighetens namn måste ge även mindre företag än dem som har minst 20 anställda möjlighet att få bidrag vid tillverkning på lager. Ö Den sista frågan, helt kortfattat, är då, om vi på oppositionssidan framför så omfattande förslag totalt sett att vi driver upp en efterfrågan utöver vad resurserna tål. Jag tror inte det, herr talman, men en risk finns självfallet precis som det finns en risk för att regeringen med sina förslag gör för litet. Det finns två anledningar till att denna första risk är mycket betydelselös. För det första säger vi klart ifrån att våra olika förslag måste omprövas, så snart det finns säkra anvisningar på att konjunkturen verkligen håller på att förbättras. Gör man en sådan omprövning och gör den med litet större snabbhet än finansministern har visat sig mäktig i sina olika konjunkturpolitiska åtgärder under detta år, tror jag att man kan undvika de nackdelar som skulle kunna vara förenade med att framföra ett förslag om kraftig konjunkturstimulans. För det andra beviljas större delen av de pengar regeringen vill ta i anspråk på reservationsanslag. Det innebär att pengarna inte kommer att utnyttjas i större utsträckning än som är behövligt. Vidtar man de åtgärder som vi har föreslagit, kommer mindre pengar att behövas till dessa reservationsanslag än som annars skulle vara nödvändigt. Därför är det fel att säga att regeringens förslag kommer ovanpå oppositionens. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag här haft att säga yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2 b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 16 vid finansutskottets betänkande nr 47.

Herr talman! Arbetslösheten fortsätter att öka. I mitten på september var 57 800 anmälda som arbetslösa vid arbetsförmedlingen. I oktober hade antalet ökat till 63 700, i november till 71 300. Det är den högsta novembersiffra som noterats sedan 1958, konstaterar arbetsmarknadsstyrelsens chef i en intervju. Intervjun fortsätter: ”Att det blir ännu fler arbetslösa är AMS-chefen övertygad om. Mellan december och januari brukar arbetslösheten normalt gå upp mellan 12 000 och 20 000.” Detta anser alltså arbetsmarknadsstyrelsens chef vara normalt. Detta är vad lönarbetarna har att vänta. De som äger aktier och spekulerar på fondbörsen har andra förväntningar. Börskurserna har stigit med 25 procent i år. Omsättningen på fondbörsen under november var den högsta sedan januari 1969. Och det kan inte bara vara förväntningarna om ännu mera höjda kurser genom stora aktieuppköp av AP-fonderna som skapar denna optimism. Kapitalets profiter har inte alls utvecklats dåligt, sett ur kapitalägarnas synpunkt, under det här året. Titta bara på affärsbankerna. ”Efter två på det hela taget ogynnsamma år kan affärsbankerna under 1971 vänta en klar och i vissa fall högst betydande förbättring av resultatet”, rapporterar Svenska bankföreningens tidskrift. Den redovisar följande troliga utveckling av vinsten för 1971 jämfört med 1970: Svenska handelsbanken: förbättring 70—90 procent. Skandinaviska banken: förbättring 70 procent. Göteborgs bank: bättre än vart och ett av de tre senaste åren, osv. Inflationen fortsätter. Bolagskapital och fondbörs vädrar redan ännu högre profiter. Ekonomisk högkonjunktur eller krisartad nedgång — kapitalet räknar i bägge fallen med att ha sina profiter säkrade. Om det blir en ny produktionsuppgång nästa år väntar man sig en ökad profitmängd. Om krisen fortsätter räknar man med att staten skall gå in med ytterligare åtgärder för att med hjälp av skattebetalarnas pengar hålla profitkvoten uppe. Den risk kapitalägarna tar är i dagens samhälle ringa eller ingen alls. Staten förväntas garantera en genomsnittlig profitkvot. Industrikapitalisterna har samma krav om skydd och en stabil utdelning som jordbrukarna. De vill också sitta i statens knä. Enda skillnaden är att de kräver högre vinster på det insatta kapitalet. Finansminister Sträng har, hette det nyligen i ett tidningsreferat, åter anslagit klart optimistiska tongångar om den ekonomiska utvecklingen nästa år. Konjunkturinstitutets höstrapport är en ljusglimt i en tid av pessimism om vår ekonomiska framtid, sade herr Sträng. Finansministern har såvitt jag kan minnas uttalat sig på ungefär samma sätt hela det här året. När riksdagen hade stor ekonomisk debatt i maj sade herr Sträng att Sverige har ”en arbetslöshet som internationellt betraktas som mycket moderat, och blygsam, en arbetslöshet som kommer att gå ned under de närmaste månaderna”. Endast med hänsyn till den kommande vintern tarvade arbetslösheten uppmärksamhet, fortsatte finansministern, men han kunde omedelbart lugna dem som fruktade att mista sina jobb. Han sade: ”Vi har en hel arsenal av instrument för att klara sysselsättningen, om det behövs. Det hela är en fråga om graden, arten och tidpunkten.” Utan tvivel har det behövts. Arbetslöshet kan inte accepteras. Den är ett ekonomiskt, socialt och mänskligt ont. Det samhälle som inte kan bereda alla sina medborgare ett meningsfullt arbete har dömt sig självt. Även socialdemokratin har tidigare haft denna uppfattning.

Vi vill för den skull inte avstå från densamma.” Och en av socialdemokratins och fackföreningsrörelsens främsta ideologer, Gösta Rehn, förklarade 1958: ”Vi lever numera i ett fullsysselsättningssamhälle. Arbetslöshet av större omfattning eller varaktighet är inte längre tillåten.” Varför tillåter man då denna stora arbetslöshet som i dag drabbar män, kvinnor och ungdom? Varför avstår socialdemokratin från den fulla sysselsättningen? Den fråga kvarstår som jag i den ekonomiska debatten i maj ställde till regeringen: Kan ni inte avskaffa arbetslösheten och skapa varaktig full sysselsättning, eller vill ni inte göra det? Kommunisternas uppfattning i dessa frågor är följande. Den grundläggande orsaken till den nuvarande krisen och arbetslösheten är att finna i det kapitalistiska produktionssättet. De särskilda drag, som präglar denna kris, att inflation och arbetslöshet uppträder samtidigt, sammanhänger med kapitalismens nuvarande utvecklingsstadium. Detta måste ges beteckningen statsmonopolistisk kapitalism. Kapitalismen är oförmögen att upprätthålla full sysselsättning. Varaktig full sysselsättning kan endast uppnås under en socialistisk planhushållning. När man från socialdemokratin och under senare år även från borgerligt håll påstått att arbetslösheten kunde avskaffas, men kapitalismen vara kvar, så har man lurat människorna. Myten om en bestående full sysselsättning under kapitalismen har nu än en gång avslöjats. Det sagda innebär inte att regeringen kan hänvisa till omöjligheten att undvika kriser under kapitalismen och krypa undan sitt ansvar. Regeringen har nämligen fört en politik som försvårat verkningarna av de internationella konjunktursvängningarna på landets ekonomi i stället för att minska dem. Eller som en ledamot av riksdagen, även ordförande i Landsorganisationen, uttryckte det på LO:s kongress: ”Regeringens ekonomiska expertis förfäktade länge att konjunkturen var uppåtgående. Den uppfattningen levde kvar ända fram till mitten av sommaren att det behövdes åtgärder för att dämpa konjunkturen i stället för att stimulera sysselsättningen. Detta var felaktigt — annars skulle vi inte ha varit i den situationen som råder i dag.” Regeringen kan inte smita bakom någon ekonomisk expertis. Den måste själv ta ansvaret för den bedömning av konjunkturen och den ekonomiska utvecklingen i övrigt som den lägger till grund för sitt handlande. Det är svagt att regeringen inte medger ansvaret för att insatserna mot arbetslösheten började för sent. Det är lika svagt att finansutskottet heller inte vill göra det. Man talar bara allmänt om att arbetslösheten ”blivit större än vad som vid årets början räknades med”. De arbetslösa får svida för de felbedömningar som gjorts. Vilken är då den huvudlinje som regeringen och de borgerliga partierna för fram, nu när man upptäckt att det finns en stor arbetslöshet? Jag talar om en huvudlinje för regeringens och de borgerliga partiernas politik, därför att den är i de avgörande styckena gemensam även om de borgerliga vill gå längre på vissa punkter. De förslag som ställts kan sammanföras i tre grupper: 1. Vissa åtgärder för att öka efterfrågan hos hela befolkningen eller hos bestämda grupper. Regeringen föreslår dels ett engångsbelopp till folkpensionärerna, dels en utbyggnad av det familjepolitiska stödet till bostadskonsumtion. Förbättringarna blir i bägge fallen mycket begränsade. VPK-gruppen vill bestämt säga ifrån att folkpensionärerna inte kan få avspisas med ett engångsbelopp. Det krävs en genomgående höjning av pensionerna, vilket vi föreslagit till årets riksdag men som de andra partierna inte ville vara med om. Vi återkommer i januari med förslag till förbättringar för pensionärerna. Även bostadstilläggen för barnfamiljer borde ha gjorts bättre, bl.a. genom höjning av åldersgränsen för barnen upp till 17 år i stället för som nu 16 år. De borgerliga vill därutöver tillfälligt minska mervärdeskatten. Kommunisterna vill helt slopa mervärdeskatten på livsmedel. Det senare är en reform som betydligt skulle förbättra levnadsstandarden för barnfamiljerna och för alla lönarbetare. För det andra har det ställts förslag som avser ökade bidrag till vissa kommunala arbeten, nämligen dels beredskapsarbeten, dels reningsverk m.m. Här är det nödvändigt att påtala de problem som en rad kommuner har. De höga kommunalskatterna drabbar de lägre inkomsttagarna hårt och kommunernas budget är i allmänhet redan mycket ansträngd. Det är därför nödvändigt att kommunerna i ökad utsträckning ges möjlighet att på lånemarknaden finansiera sina investeringsutgifter. Samtidigt måste kravet än en gång med skärpa resas att staten skall överta finansieringen av vissa utgifter som kommunerna nu måste betala. För det tredje har det från regeringen och de borgerliga partierna lagts fram olika förslag som avser lättnader i beskattningen och direkta bidrag m.m. till de kapitalistiska företagen.

De borgerliga partierna vill gå ännu längre när det gäller denna socialvård till de kapitalistiska företagen. De vill ha särskilt investeringsavdrag också för byggnadsarbeten. De är inte nöjda med investeringsavdrag till företagen utan de kräver också direkta investeringsbidrag. De kräver vidare bidrag med 75 procent till åtgärder för bättre arbetsmiljöer i företagen. Det är, herr talman, rätt fantastiska krav som de borgerliga partierna här ställer. De kapitalistiska storföretagen skall ha gåvor och subventioner som betalas av staten med skattemedel, vilka tas ut bl.a. genom mervärdeskatten på den mat som barnfamiljer och pensionärer köper. När familjen Svensson köper mjölk, bröd och korv skall den tvingas betala kostnader för att finansiera de storföretag som familjen Wallenberg äger. Detta är innehållet i regeringens förslag och i de borgerliga partiernas förslag. Detta är hutlöst.

Nästa steg är väl att staten med skattebetalarnas pengar direkt skall betala löneutgifter för storföretagen. Ett finger har fan redan fått genom att socialdemokraterna gått med på att ge pengar till personalutbildning i vissa privata företag. Vi anser det för vår del principiellt oriktigt att skattebetalarna på detta sätt med tunga pålagor skall ge gåvor och subventioner till kapitalistiska storföretag i syfte att bereda dessa en högre profitkvot. De sysselsättningsskapande effekterna av dessa bidrag torde vara relativt ringa. När det gäller bidragen till lagerökning kan det ifrågasättas om de inte rent av fördröjer ett uppsving. Regeringen ställer i sin krisproposition inga som helst förslag som innebär att staten får ett ökat inflytande över investeringarna, över lageruppbyggnaden eller över produktionen. Ännu mindre ställs några förslag som innebär ett ökat inflytande för lönearbetarna. Regeringens politik är begränsad till åtgärder som avser att söka få kapitalismen att fungera ”bättre”, att i det aktuella läget söka påskynda och utjämna konjunkturens förlopp. I detta syfte vill man alltså ge olika skattelättnader och bidrag till de privata företagen. Vänsterpartiet kommunisternas åsikter om de åtgärder som är nödvändiga för att bekämpa arbetslösheten har utförligt utvecklats i de framlagda motionerna. Vi kräver där dels anläggande av statligt ägda basindustrier m.m., finansierade med medel ur AP-fonderna, dels statliga åtgärder för samhällsnyttiga arbeten på ett antal angivna områden. Det gäller bl.a. miljövård, utbyggnad av barnstugor och annan kommunal service, vårdsektorn, åtgärder för att skapa ökad trafiksäkerhet samt yrkesutbildning, särskilt för kvinnor och ungdom. Sådana samhällsnyttiga arbeten ger resultat som är av en betydligt högre kvalitet sett utifrån människornas behov än många av de varor som förs ut på marknaden av privatkapitalistiska företag. Det av regeringen och av de borgerliga partierna föreslagna programmet grundar sig på ett ekonomiskt betraktelsesätt av samma slag som förekom under 1930-talet. Tillfällig ökning av efterfrågan, lössläppande av vissa byggnadsinvesteringar och ytterligare lättnader åt företagen är dess huvudsakliga innehåll. Läget är emellertid i dag ett väsentligt annat än under 1930-talets mer renodlade konjunkturkris. Dagens kris och arbetslöshet är samtidigt en följd av långsiktiga förändringar av djupgående natur.

Vill man angripa kärnan i dagens problem måste man utgå från en granskning av dessa förhållanden. Det förbises helt såväl i regeringsförslagen som i de borgerliga förslagen. En aktiv konjunkturpolitik i dag, som vill vara effektiv, kan inte skilja det kortsiktiga från det långsiktiga betraktelsesättet. Det kan hända att det blir en uppgång i produktionen nästa år men att en stor arbetslöshet samtidigt finns kvar i landet. Man måste ta upp frågan om tillväxten och om investeringspolitiken i stort. Att styra och kontrollera investeringarna är en oundgänglig del av varje effektivt program mot krisen och arbetslösheten. Att avstå därifrån är att solidarisera sig med de krafter, som utnyttjar krisen och arbetslösheten för ett allmänt reaktionärt angrepp på lönerna och på arbetarklassen. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 1492 och 1533 i alla de delar som berörs i finansutskottets betänkande nr 47. Då detta försummats i motionerna yrkar jag här särskilt avslag på propositionen i vad gäller godkännande av höjda statsbidrag till vattenoch luftvårdande åtgärder inom industrin. Miljövård är mycket viktig, men den skall betalas av dem som smutsat ner.

”Den aktuella krissituationen har sina rötter i det kapitalistiska systemet på dess nuvarande utvecklingsstadium. De ekonomiska kriserna tillhör kapitalismens lagbundenheter. De särskilda drag som präglar den nuvarande krisen är att inflation och arbetslöshet uppträder samtidigt. Den nuvarande arbetslösheten kan emellertid inte förklaras enbart som ett konjunkturfenomen. Den är också en produkt av kapitalkoncentrationen och den alltmer framträdande geografiska snedlokaliseringen av näringslivet, som medfört att landet fått avfolkade och överbefolkade områden. Den sammanhänger vidare med monopolkapitalets investeringspolitik som i syfte att öka utsugningen ersatt arbetare med maskiner utan att motsvarande tillskott i nya arbetsställen skapats. Krissituationen och arbetslösheten återspeglar till viss del en internationell nedgång. Men samtidigt har den förvärrats av den ekonomiska politik som regeringen fört. Denna har medfört en nedpressning av reallöner och privat konsumtion, vilket ytterligare ökat arbetslösheten. I stället för att söka minska verkningarna av den kapitalistiska krisen inom och utom landet förde regeringen under en stor del av 1971 en politik som tvärtom förstärkte dessa verkningar. Kapitalismen är oförmögen att upprätthålla full sysselsättning. Varaktig full sysselsättning, säkrare arbetsförhållanden, en växande reallön som inte ständigt hotas av prisstegringar, en produktion för folkets behov och inte för monopolens profiter kan endast uppnås under en socialistisk planhushållning. Att förverkliga allas rätt till ett meningsfullt arbete förutsätter kamp mot storfinansens maktställning och mot kapitalismen. I nuläget måste krav ställas på omedelbara åtgärder för att minska arbetslösheten. Den politik som anpassats till och direkt understött storfinansens vanlokalisering av ekonomin, näringsmässigt och geografiskt, måste brytas. En helt ny lokaliseringsoch näringspolitik måste till, vilken som målsättning har full och effektiv sysselsättning åt varje län utan avfolkning. Ett viktigt led i en sådan politik är anläggande av statliga basindustrier m.m., finansierade med medel ur AP-fonderna. För att effektivt bekämpa arbetslösheten måste det finnas en rullande plan för samhällsnyttiga arbeten, vilka skall igångsättas i en sådan omfattning att man gör slut på arbetslösheten. Sådana arbeten bör omfatta bl.a. miljövård, utbyggnad av barnstugor och annan kommunal service, vårdsektorn, åtgärder för att skapa ökad trafiksäkerhet samt yrkesutbildning. Det framstår som alltmera vanvettigt att arbetslöshet och undersysselsättning ökar samtidigt som socialt och mänskligt viktiga investeringsområden på ett katastrofalt sätt försummas. Det aktuella läget kräver även åtgärder för att stoppa sänkningen av reallönerna och i stället öka den arbetande befolkningens levnadsstandard. Ett nödvändigt led i en sådan politik är ett slopande av mervärdeskatten på livsmedel, samtidigt som inkomstbortfallet för statskassan kompenseras med skärpt beskattning av stora förmögenheter, arv och gåvor, bolagsvinster m.m.